Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag anser att den av statens industriverk gjorda utredningen om aluminiumbehovet i Sverige bör aktualisera frågan om ett statligt aluminiumverk förslagsvis placerat i Jokkmokks kommun. Genom beslut den 31 maj 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt statens industriverk att utreda vissa frågor rörande marknaden för aluminium och aluminiumprodukter i Sverige. I en nyligen avlämnad delrapport, ”Aluminiumkonsumtionen i Sverige 1975-1990”, kommer statens industriverk till slutsatsen att det under förutsättning av en höjd självförsörjningsgrad eller ökad export sannolikt skulle finnas utrymme för ytterligare en aluminiumanläggning för en produktion år 1980 av ca 50 000 årston. Statens industriverk avser att framlägga en slutrapport under mars månad 1975. Jag är inte beredd att på detta stadium deklarera en bestämd uppfattning vad gäller behovet av nya produktionsenheter på aluminiumområdet i Sverige. Jag finner emellertid att statens industriverk presenterat ett sådant underlag att frågan noga bör övervägas ej minst med hänsyn till att ett par företag inom branschen anmält intresse för en sådan utbyggnad. Beträffande lokalisering och statligt engagemang är det för tidigt att nu göra något uttalande.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Den är föranledd av den oro som invånarna i Jokkmokks kommun känner inför de perspektiv som rullas upp genom att Vattenfall — som har varit den stora arbetsköparen — drastiskt skär ner antalet anställda i takt med att vattenfallsutbyggnaderna färdigställs. Jag måste konstatera att svaret tyvärr inte kan skingra den oro man nu känner för framtiden i Jokkmokks kommun. Alla tycks vara överens Om att statsmakterna måste göra någonting för att inte lämna kommunen i sticket. Men vad som skall göras vet ännu ingen riktigt. Som ett konkret projekt har man diskuterat frågan om ett aluminiumverk förlagt till Jokkmokk. Länge kretsade diskussionerna kring Grängesbergsbolagets planer på en utbyggnad av sin aluminiumproduktion. Den delen av debatten får nu betraktas såsom avslutad, sedan Gränges med hjälp av 60 miljoner kronor bygger ut — inte i Jokkmokk men väl i Sundsvall. Sedan dess har det blivit nya turer. I NSD kunde man fredagen den 25 oktober läsa bl.a. följande: ”Etableringen av ett aluminiumsmältverk i Jokkmokk är nu klart. Sent på torsdagskvällen kom beskedet från industridepartementet: Vårt mål är att satsa på Jokkmokk. Industrin som kommer att sysselsätta ca 500 anställda blir mycket energikrävande.” Det blev naturligtvis glädje ungefär som i Kapernaum, men säg den glädje som varar beständigt. Nästa dag fick man genom länstidningar och radio veta att Rune Johansson anser att frågan alls inte är löst och att det inte finns anledning att tända stora förhoppningar. Det är klart att sådana där omväxlande varma och kalla bad inte är särskilt nyttiga för kommuninvånarna. Men något är alltså på gång. Det kan man konstatera också av industriministerns svar. Hela tiden kretsar emellertid resonemanget kring ett samgående med ett privat bolag. Visserligen är väl Jokkmokks kommun i den situationen att man måste välkomna varje sysselsättningstillskott, i vilken form det än kommer, men jag vill fråga varför man inte som ett reellt alternativ redan nu kan tänka sig en helt statlig företagsutbyggnad. Då skulle ju staten göra en inbrytning på ett mycket viktigt produktionsområde.
Herr talman! Det torde inte vara obekant för herr Lövenborg att staten via Statsföretag satsar utomordentligt mycket i Norrbotten. Jag bara nämner Stålverk 80 och NJA:s investeringar. Vi har anledning att gå fram med en viss försiktighet i fråga om utbyggnadsplanerna och det engagemang som vi tar på oss. Jag vill inte på något sätt utesluta möjligheterna att vi ägnar ett större intresse åt aluminiumproduktionen. Men man skall inte bortse från att kostnaden är hög. Att bygga ett aluminiumverk för produktion av 50 000 ton kostar 350 miljoner kronor. Ett sådant verk kräver ca 1 miljard kilowattimmar i energi, och i den energidebatt vi för kan vi inte bortse från vad det betyder i vår totala konsumtion. Men frågan kommer alltså att fortsättningsvis ägnas betydande uppmärksamhet.
Herr talman! Det senaste är värt att notera och också det förhållandet att industriministern säger att man visar stort intresse för det här aluminiumverket. Men när det gäller frågan om energin kan man också skänka någon tanke åt att Jokkmokks kommun under årens lopp har levererat en enorm mängd energi till det övriga Sverige. Om någon kommun skulle ha moralisk rätt att kräva inte bara snabba utan också rejäla åtgärder borde det alltså vara Jokkmokks kommun. Varje år har där hämtats energi för ca 1 500 miljoner kronor, och det är inte stor procent av de belopp det här rör sig om som skulle behöva återbördas för att man skulle klara sysselsättningen och framtiden för kommunen. Det talas om utredningar och undersökningar, men det måste betonas att det här verkligen är bråttom. Industriverket säger i sin rapport att behovet av aluminium nu är så stort och växande att det krävs ännu ett aluminiumverk, även om Gränges skulle verkställa sin utbyggnad i Sundsvall — vilket nu sker. Och det är mot den bakgrunden vi har anledning att aktualisera frågan om ett helt statligt engagemang. Det privatföretag som nu finns med i bilden är ett till 77 procent engelskägt företag och med hänsyn till det tycker jag att man bör ha en litet klarare målsättning än den nuvarande. Det finns rätt dystra erfarenheter av privata engagemang i Norrbotten, och vi tror att det skulle vara bättre med ett statligt aluminiumverk än att privata intressen är inblandade. Det skulle skapa större trygghet, och det skulle också ge svenska staten en möjlighet att göra en inbrytning på ett mycket viktigt produktionsområde.
Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har till mig ställt frågan vilka bedömningar regeringen gör angående följderna för den svenska neutralitetspolitiken vid ett eventuellt beslut om svenskt inträde i de rika oljeimportländernas samordningsorgan mot bakgrund av dess uppgifter, sammansättning, röstningsoch utträdesregler. Regeringen har noga prövat de utrikespolitiska aspekterna av ett svenskt deltagande i det nämnda organet och kommit till slutsatsen, att ett sådant deltagande är förenligt med neutralitetspolitiken. Avtalet innehåller inga förpliktelser som står i strid med neutralitetspolitiken. Från neutralitetssynpunkt är det snarast en fördel att redan under normala förhållanden kunna ingå ett avtal som skyddar försörjningen av en så väsentlig vara som olja. Försök till uppgörelser om sådan försörjning, som görs sedan en krissituation uppstått, riskerar att möta krav om motprestationer från svensk sida, vilka kan väcka betänkligheter från just neutralitetssynpunkt. I detta hänseende är våra erfarenheter från de båda världskrigen entydiga. Vi har också frågat oss om en svensk medverkan i fredstid i ett program av skisserat slag kan tänkas försvaga tilltron till vår vilja och förmåga att iaktta neutralitet i krig. Regeringen tror inte att så skulle vara fallet. Sverige har redan tidigare deltagit i liknande fördelningssystem för olja. Det nya organet skall knytas till OECD, en organisation som Sverige tillhört sedan dess tillkomst. Samtliga de stater som avses ingå i det nya organet ingår i OECD-kretsen. Under hösten har ett kontinuerligt och nära samråd ägt rum mellan regeringarna i de tre neutrala länder i Europa som överväger att deltaga, dvs. Schweiz, Österrike och Sverige. Regeringarna i de tre länderna har en likartad syn på neutralitetsaspekterna. Samtidigt är de ense om att göra sin anslutning till programmet beroende av ett neutralitetsförbehåll. Ett sådant förbehåll avser att ge oss full handlingsfrihet för den händelse vi skulle bedöma att ett deltagande i avtalets praktiska genomförande skulle strida mot neutralitetspolitiken. Under förutsättning att Schweiz och Österrike kommer att deltaga samt att de tre länderna kan få sitt önskemål om ett neutralitetsförbehåll beaktat, kommer regeringen att fatta beslut om svenskt deltagande i det planerade internationella energiprogrammet. Beslutet kommer senare att underställas riksdagen för godkännande.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag har med hänsyn till den tidsbegränsning som gäller för en frågedebatt inga illusioner om att kunna diskutera alla konsekvenser — neutralitetspolitiska eller andra — av ett svenskt inträde som medlem i ECG, i dagligt tal kallad oljeklubben. Jag valde frågeformen av ett enda skäl som jag uppfattar som väsentligt, nämligen för att få en chans att diskutera dessa spörsmål i riksdagen innan väsentliga låsningar inträder. Nu har redan väsentliga låsningar skett, som jag uppfattar det utan tillräcklig information. Eller hur många av kammarens ledamöter tror utrikesministern har studerat regelsystemet för ECG? Dessa låsningar har vidare skett utan en bred debatt. En retorisk fråga: Hur många gånger har det inte betonats hur viktigt det är att den svenska utrikespolitiska linjen är förankrad hos svenska folket? Vi brukar ju säga i det att vi själva bestämmer vår neutralitetspolitik. Vilka är då ”vi sammanhanget? Det har således inte givits möjlighet till diskussion i riksdagen innan låsningarna i betydande utsträckning blivit ett faktum. Därför vill jag till utrikesministern ställa följande frågor, som vi borde ha rätt att få svar på: Varför denna brådska i handläggningen av inträdet i ECG? Vem anser utrikesministern till sist bestämmer den svenska neutralitetspolitikens innebörd? På vilket sätt kommer riksdagen att ges tillfälle att ta del av informationen? När avses riksdagen få tillfälle att behandla ECG-medlemskapet som ratificeringsärende? En ytterligare fråga: Hur länge kommer det svenska neutralitetsför behållets formulering att vara hemlig? Jag ställer dessa frågor mot bakgrunden av uppgifter i pressen, som är den informationskälla jag främst har haft tillgång till. Jag är alltså inte helt informerad om alla grunder för inrättandet av den nya organisationen. Jag har läst en del i oljebolaget Shells internationella tidskrift, och det var med tanke på detta jag framställde min enkla fråga. Denna fråga i dag skall också ses mot bakgrunden av intervjuuttalandet av USA:s biträdande utrikesminister Thomas Enders i Svenska Dagbladet för en vecka sedan om att ingenting hindrar ett senare inträde och att man inom ECG överväger associationsalternativ. Det är bl.a. dessa spörsmål som jag tycker kan diskuteras inom ramen för en enkel fråga. Det svar jag har fått avviker en del från vad som har sagts i den allmänna debatten, där utrikesministern vid något tillfälle har uttalat att detta med neutralitetsförbehåll mera är en psykologisk fråga. Det skulle egentligen inte finnas någon anledning att alls diskutera neutralitetspolitiken i detta sammanhang. Jag vore tacksam om utrikesministern ville förklara skillnaden mellan det uttalandet och svaret på min enkla fråga.
Herr talman! Jag medger att det har blivit en brådskande handläggning. Vi är icke skyldiga till detta. Vi har inte haft något som helst inflytande över ECG-staternas tidsschema eller program. Skall vi ansluta oss måste det ske nu, och vi har haft kort tid inom regeringen. Frågorna har behandlats i riksdagsgrupperna och i utrikesnämnden. Det är vad man har hunnit med. Om det blir fråga om anslutning, vilket vi ännu inte vet, kommer den saken att föreläggas riksdagen i början av nästa år, föreställer jag mig. Först och främst är det ju ett tillfälligt arrangemang, och inte förrän den 1 maj nästa år — eller kanske den 1 juni — skall hela programmet träda i kraft, sedan staterna har ratificerat avtalen. Frågan om vilka möjligheter det finns att vänta och komma efteråt är helt oklar. Skall man ha ett neutralitetsförbehåll, vilket de tre neutrala stater som räknar med anslutning utgår ifrån, kan det ske nu. Den inbjudan vi har fått avser ett deltagande nu, och oavsett vad någon amerikansk tjänsteman har sagt är det ett faktum att man räknar med att organisationen skall träda i kraft i mitten av november. Skall man vara med i organisationen gäller det att täcka in även den här vinterns eventuella kriser på oljeområdet.
Herr talman! Nu kommer utrikesministern in på ännu en viktig fråga. Vad innebär det egentligen att organisationen träder i kraft den 18 november, långt innan någon stat — i varje fall inte Sverige — har haft chansen att ratificera avtalet? Vår medverkan är alltså fullständigt villkorlig. På vilket sätt är vi då låsta fr.o.m. den 18 november? Låsningen redan då borde vara ett skäl just för ett avgörande senare så att riksdagen åtminstone fick ratificera avtalet innan vi utsätts för några bindningar i det här sammanhanget. Det blir många frågor här, och jag är ledsen för det, men jag kan inte hjälpa den saken, för informationsläget är sådant. Utrikesministern har sagt vid något tillfälle i pressdiskussionerna efter det att utrikesnämnden haft sitt sammanträde, att ingen regering kan passivt åse hur det svenska näringslivet kollapsar i brist på olja. Det skulle alltså vara alternativet till inträde i den här oljeklubben. Får jag fråga: Finns det då någon reell möjlighet att utträda i en krissituation, om man bedömer alternativet på det sättet? Det är ett av de många frågetecken som jag skulle vilja ha uträtade. Jag fick inte något besked om varför utrikesministern säger att neutralitetsförbehållet är en fråga om psykologi. Jag frågade också om det finns någon möjlighet att säga någonting om neutralitetsförbehållets innehåll mera konkret. Nu vet vi, enligt uppgifter i massmedia, att Schweiz och Österrike har sagt ja, och därmed är det villkoret ur världen.
Herr talman! Tyvärr hinner jag inte svara på alla frågor, och jag är ledsen för det. Det som i praktiken träder i kraft är ett tillfälligt arrangemang för oljefördelning mellan staterna. Det är den automatiska oljefördelningsproceduren, som alltså skall träda i kraft någon gång i slutet av november. Mitt uttalande om alternativet behöver jag väl inte upprepa. Alternativet, om vi står utanför, kan vara att vi i en viss situation inte får de raffinerade oljor som vi måste ha för att hålla det svenska samhället i gång. Det beror på hur dystert man bedömer en eventuell ny oljekris. Mina uttalanden innebär inte bara att det är en psykologisk fråga, utan jag har ju slagit fast att de tre staterna är överens om att vi skall ha ett neutralitetsförbehåll, trots att avtalstexten i och för sig inte strider mot våra neutralitetsbestämmelser eller mot den allmänna neutralitetsrätten. Men eftersom vi inte kan bedöma vilka olika situationer som uppstår i framtiden, tar vi det säkra före det osäkra, och vi har — naturligtvis av olika skäl — enat oss om detta neutralitetsförbehåll som de tre staterna har förhandlat sig fram till.
Herr talman! Jag vill upprepa att jag bara delvis kan bedöma grunden för de ställningstaganden som har gjorts hittills. Men jag tror att det är viktigt som en följd av denna diskussion — och jag antar att vi är överens på den punkten — att frågor av den här karaktären egentligen aldrig kan förankras hos människor om man hanterar frågorna på det sätt som har skett i det här fallet. Och eftersom neutralitetspolitiken just bygger på att den är förankrad i folkmeningen, tycker jag att det är en allvarlig brist. Det är en brist som borde ha lett oss till att allvarligt överväga i varje fall en uppskovslinje, så att vi hade kunnat få den breda debatten och kunnat väga skäl för och emot. Jag tror i och för sig utrikesministern på hans ord, när han säger att det i avtalet inte finns någonting som strider mot den svenska neutralitetspolitiken. Men det vore bra att under mindre tidspressade förhållanden kunna utbyta tankar om detta. Jag tror inte att vi i vår utrikespolitik vinner på att göra tolkningar av den svenska neutralitetspolitiken till en fråga för ett litet fåtal och en liten grupp.
Herr talman! Jag delar nästan allt vad herr Olof Johansson säger i det senaste anförandet. Vi är under tidspress, men vi har icke själva haft inflytande över detta. ECG-staterna har bestämt en tidsordning. Vi har kommit in sent i bilden genom en inbjudan, och vi har att ta ställning. Då har vi använt de organ som finns för att komma i kontakt med partierna och partiledarna, och vi har givit tillfälle åt riksdagsgrupperna och utrikesnämnden att behandla frågorna. Mer har vi tyvärr inte hunnit med. Tidningsdebatten har naturligtvis pågått mycket kort tid. Men vi får, om överenskommelsen undertecknas, chansen att diskutera den fram till dess att riksdagen nästa vår skall få möjlighet att ratificera avtalet.
Herr talman! Jag tackar för den öppenhet som jag tycker i någon mån skymtade fram i vad utrikesministern nu sade. Det är endast en sådan öppenhet som stämmer någorlunda väl med t.ex. statsministerns uttalanden i remissdebatten i går, när han betonade vikten av en bred debatt kring de energipolitiska frågorna över huvud taget. Detta är naturligtvis en del av energipolitiken i det stora perspektivet. Det pågår en bred diskussion i olika grupper ute i vårt samhälle, och den här frågan hör hit. Sedan anser jag också att det finns anledning att i debatten väga alternativ emot den här möjligheten att gå in i oljeklubben. Jag är medveten om att exempelvis raffinaderikapaciteten är otillräcklig, men det finns naturligtvis möjligheter att på relativt kort sikt lösa också den frågan.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att med hänsyn till det förvärrade läget på narkotikafronten ta initiativ till kraftigare åtgärder för att förbättra situationen och förhindra en ytterligare ökning av missbruket. Kampen mot narkotikamissbruket pågår ständigt genom omfattande insatser av berörda samhällsorgan. Polisen har fått förstärkta resurser. Jag vill vidare erinra om att vårdinsatserna förstärkts bl.a. genom statsbidrag till social jourtjänst och vård i enskilt hem och genom en betydande uppräkning av bidragen till behandlingshem och inackorderingshem. Ändrade bidragsregler för vårdcentraler har medverkat till en starkare inriktning på uppsökande fältarbete. Frivilliga insatser med bl.a. okonventionella vårdformer har fått ökat stöd. Informationen har förstärkts. Allt fler missbrukare söker vård. Myndigheternas bedömning är att antalet missbrukare totalt sett minskar. Polisens resurser för narkotikabekämpning har starkt inriktats på den internationellt organiserade narkotikahandeln. Det sker i nära samarbete med polisen i andra länder. De polisiära insatserna har avslöjat att heroin nu börjat tillföras den illegala marknaden i Stockholm. Detta är självfallet oroande. Samhället har reagerat genom att döma ut mycket hårda straff för langarna. Den omständigheten att införseln kunnat uppdagas på ett tidigt stadium ger emellertid hopp om att man med kraftiga åtgärder skall kunna få grepp om situationen. Samhällets insatser i narkotikabekämpningen samordnas bl.a. genom kontakter inom det brottsförebyggande rådet. Rådets narkotikagrupp följer utvecklingen genom olika lägesrapporter och frekvensstudier från de myndigheter som är representerade i gruppen. Även om det föreligger stora svårigheter att kvantitativt bedöma missbrukets omfattning, är myndigheternas bedömning att en minskning har inträtt när det gäller bruket av centralstimulerande medel och i viss mån hasch. I stort sett är missbruket en storstadsföreteelse. I flertalet fall är missbruket ett symtom på svåråtkomliga sociala problem. Här krävs ytterligare uppmärksamhet från samhällets socialvårdande och medicinska organ, samtidigt som polisen och tullen fortsätter sin skärpta bevakning av de internationella narkotikalangarnas verksamhet.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga, som är föranledd av det ökade narkotikamissbruket och av den omständigheten att på senare tid även heroinet kommit in på den svenska marknaden, vilket gör situationen ännu mer allvarlig. Socialministern räknar upp en mängd åtgärder som vidtagits från samhällets sida. Det är bra — det är åtgärder som vi redan känner till. Men något mer konkret finns inte i svaret om ytterligare åtgärder från regeringens sida med anledning av läget i dag. Narkotikaproblemet i vårt samhälle är bekymmersamt och svårbemästrat. I olika sammanhang tas diskussioner upp om hur samhället skall komma till rätta med problemet eller i vart fall medverka till att antalet missbrukare minskas. För dagen är läget ganska allvarligt, och jag betecknar den svenska narkotikasituationen som alarmerande efter kontakter med olika organisationer och myndigheter. Vad som ytterligare förvärrar situationen är som sagt att heroinet kommit in i bilden. Därtill kommer att missbruket av de olika gifterna tydligen går allt längre ner i åldrarna. Jag vill med detta ha sagt att antalet nya grupper av missbrukare under senare tid har ökat, vilket måste bedömas som mycket allvarligt. Under ett tidigare skede var missbruket ett storstadsproblem, men under senare tid har det blivit ett problem även utanför storstäderna. Det är därför utomordentligt väsentligt att föräldrar, lärare och ungdomsledare - ja, alla som har med barn och ungdom att göra —- informeras om vilka oerhörda faror för den enskildes hälsa och framtid som blir följden, om någon bara av ren nyfikenhet sniffar eller röker hasch. Jag tar bestämt avstånd — det vill jag understryka — från de personer som i olika sammanhang påstår att det inte ligger några risker i att exempelvis röka hasch. Jag vill också påpeka att en omfattande forskning pågår på olika håll i världen, där cannabismissbruket betecknas som farligt. Den allmänna uppfattningen bland forskarna på området är ju att detta missbruk medför både medicinska och sociala skadeverkningar. Det finns åtskilliga synpunkter att lägga på det här problemet. Men jag anser att skall vi lyckas bemästra situationen någorlunda måste kampen mot narkotika lyftas upp på internationell nivå, så att man via FN eller andra organ går direkt på källan och begränsar framställningen i odlingsländerna.
Herr talman! Både frekvensstudierna och lägesrapporterna från de ansvariga myndigheterna ger underlag för myndigheternas bedömning att det totala antalet missbrukare synes minska. Samtidigt uttrycker man dock oro över att en del missbrukare tycks gå över till opiatmissbruk och att heroin på senare tid har uppträtt på den illegala marknaden i Stockholm. Något konkret belägg för att heroin skulle förekomma utanför Stockholmsområdet föreligger emellertid inte. Däremot är det klart att införsel av heroin har förekommit över Göteborg vid åtminstone ett tillfälle. Beträffande förhållandena i Göteborg, som jag utgår från att herr Bengtsson särskilt har haft uppmärksamheten på, har jag inhämtat att Göteborgspolisen under oktober månad företog 63 anhållanden för narkotikabrott. Det innebär en påtaglig ökning jämfört med föregående månader, då antalet anhållanden höll sig omkring 40. De flesta anhållandena gällde cannabis och var resultatet av särskilda spaningsinsatser från polisens sida. Man har uppenbarligen bedrivit en mycket aktiv uppsökande verksamhet, där polisen har samarbetat med de sociala myndigheterna. När det gäller vårdinsatserna sker det, som jag nämnde i mitt svar, en fortlöpande förstärkning och utbyggnad. Nya behandlingsformer tillkommer efter hand. Ett positivt inslag i bilden är att det förefaller som om polisens och tullens insatser och det ökade utbudet av olika vårdformer i förening med vidgad information och uppsökande verksamhet har haft effekt och bidragit till att minska missbrukets omfattning.

Herr talman! Uppgifterna om att narkotikamissbrukarnas antal har minskat tycker jag inte verkar riktiga, herr socialminister. Jag fick i går uppgifter från ett stort antal platser här i landet, och de pekar i annan riktning. Vilka uppgifter som är riktiga vet jag inte, men jag utgår från att de uppgifter jag har fått från olika myndigheter inte är felaktiga. I Göteborg hade vi för någon vecka sedan enligt uppgift omkring 100 anhållna eller häktade, och det är något mer än vad socialministern angav. Jag har också uppgifter från Stockholm, Norrköping och andra platser, där läget i dag är ganska kritiskt — eller i varje fall besvärande — och där man säger att man inte kommer åt alla ungdomar som missbrukar narkotika. Det finns dolda missbrukare på olika platser. Klart är också att det har kommit in en ny våg av narkotika. Vid Stockholmspolisen säger man att vi antagligen har kommit in i en epok med ett nytt slags missbruk, där den tidigare narkotikan har ersatts med heroin, och om heroinet biter sig fast, så är vi inne på farliga vägar. Då får vi problem som är enormt svåra att bemästra. Jag anser därför att heroinfrågan är värd särskild uppmärksamhet och förutsätter att man från regeringens sida följer utvecklingen med stor uppmärksamhet, ty läget är allvarligt.
Herr talman! Som framgått av mitt svar är det en ytterst viktig angelägenhet att just heroinfrågan är och i fortsättningen blir föremål för skärpt uppmärksamhet. Så sker också. Om vi skulle få in heroin i landet vore det mycket oroande. Den saken behöver jag här inte understryka. Kraftiga åtgärder måste sättas in för att så långt möjligt förhindra det. Sedan sade herr Bengtsson i Göteborg att narkotikamissbruket har ökat på olika håll, Till det vill jag bara säga att jag har refererat de uppgifter som myndigheterna f. n. har kunnat ge, och redovisat den tendens som framkommer av de uppgifterna. Låt mig sedan till sist bara säga till herr Bengtsson i Göteborg — vi har ju diskuterat detta förut — att jag helt instämmer i hans synpunkter på hasch, cannabis etc. Jag behöver inte upprepa detta — jag har sagt det tidigare i kammaren. På det internationella planet, herr Bengtsson, har Sverige under flera år, kanske i större utsträckning än många andra nationer, bedrivit en utomordentligt aktiv verksamhet när det gäller narkotikaproblemen, och vi kommer att fortsätta med denna verksamhet i de internationella organen.

Herr talman! Herr Jadestig har frågat vilka åtgärder socialstyrelsen och andra berörda myndigheter, t.ex. landstingen, har vidtagit för att förbereda läkarna inför den nya roll som väntar dem enligt den nya abortlagen. Med anledning av den nya abortlagen, som träder i kraft den 1 januari 1975, har socialstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta närmare anvisningar om tillämpningen av abortlagen och om verksamheten beträffande preventivmedelsrådgivningen m.m. Detta arbete har nu resulterat i anvisningar som fastställts av socialstyrelsen den 25 oktober 1974. I dessa anvisningar behandlas utförligt de frågor som herr Jadestig har tagit upp. Jag vill också erinra om att socialstyrelsen i maj 1974 publicerat råd och anvisningar om lämplig organisation och resursdimensionering för den tidiga abortverksamheten. Sedan ett par år anordnar socialstyrelsen kurser i antikonception och preventivmedelsrådgivning för läkare och barnmorskor. Avsikten med läkarkurserna är att deltagarna även skall svara för undervisning av andra personalgrupper inom respektive sjukvårdsområde. Kurserna för barnmorskor syftar till att ge deltagarna erforderliga kunskaper för medverkan i preventivmedelsrådgivningen. Denna kursverksamhet kommer att fortsätta. Även Landstingsförbundet medverkar på olika sätt i upplysningsarbetet med anledning av den nya abortlagen. Landstingsförbundet har bl.a. sänt ut ett cirkulär till samtliga landsting med rekommendationer om ökade insatser beträffande information och rådgivning inom preventivmedelsområdet. Därvid har också rekommenderats lokala och regionala kurser för berörd personal. Sådan kursverksamhet pågår nu i flera landsting. Av vad jag här anfört framgår att ett omfattande arbete pågår för att förbereda läkare och annan personal för deras roll med anledning av nya abortlagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för detta svar på min enkla fråga. Det är av stor vikt att det finns goda förutsättningar för att i det praktiska arbetet förverkliga syftet med abortlagen. Väsentligt är att den abortsökande medborgaren får allt det stöd och all den vägledning som lagstiftarna så klart syftat till. Jag är tacksam för denna redogörelse för det förberedelsearbete som gjorts. Socialstyrelsens anvisningar är naturligtvis mycket viktiga i sammanhanget.

Eftersom socialstyrelsens anvisningar och Landstingsförbundets cirkulär inte kommit till allmän kännedom, undrar jag om statsrådet något ytterligare kan utveckla tankegångarna i dessa. Jag har kunnat konstatera att det ute på fältet råder en viss tveksamhet, trots att den begränsade kursverksamhet som statsrådet berörde har kommit i gång. Socialutskottet har i sitt betänkande nr 21 år 1974 föreslagit att en kuratorsutredning inte skulle vara obligatorisk, vilket riksdagen också beslutade. Jag delar givetvis denna uppfattning, men innebörden av utskottets skrivning aktualiserar vissa praktiska frågor vid abortlagens tillämpning, och det är dessa som jag i min fråga velat fästa statsrådets uppmärksamhet på. Innebörden av utskottets skrivning — som ju också riksdagen antog — var något oklar. Jag skulle alltså vilja ha litet fylligare upplysningar om detta. Jag tror att det är viktigt att de anvisningar som kommer från myndigheterna skall kunna ge denna information. Det vore otrevligt om abortlagen i praktiken skulle komma att utnyttjas så att aborter blir en ersättning för preventivmedel. Så har ju inte varit meningen. Jag tycker också att statsrådets anförande ger besked om att reformen ändå har förberetts mycket noga, och det är vi mycket tacksamma för.
Herr talman! Som jag nämnt i mitt frågesvar har socialstyrelsen den 25 oktober nu i år fastställt ett cirkulär med anvisningar om tillämpningen av abortlagen. I cirkuläret behandlas bl.a. förfarandet vid abortrådgivning och särskild utredning. När det gäller de tidiga aborterna sägs i cirkuläret att oavsett med vilken befattningshavare kvinnan tar den första kontakten i abortärendet bör hon redan vid detta tillfälle upplysas om var hon kan få abortrådgivning, hur denna är utformad, vilka alternativ i fråga om sådana samtal som kan erbjudas och vilka mottagningstider som gäller. Samtidigt skall det framgå att detta är en frivillig sak. Abortrådgivningen bör, enligt socialstyrelsen, i första hand skötas av kuratorer. Det preoperativa besöket hos läkare bör däremot avse medicinsk undersökning samt information till kvinnan om lämplig abortmetod och dess innebörd i olika avseenden. Aborter efter 12:e men före utgången av 18:e graviditetsveckan kräver i regel en utförligare medicinsk utredning med hänsyn till bl.a. de större risker för fysiska och psykiska skadeverkningar som då kan föreligga. Även i dessa fall skall kvinnan givetvis erbjudas frivillig kuratorsrådgivning. I dessa fall skall dessutom i princip alltid ske en särskild utredning av kurator dels som stöd för kvinnan, dels som underlag för läkarens medicinska bedömning. Även dessa frågor behandlas utförligt i de anvisningar som socialstyrelsen nu har fastställt. I dessa anvisningar understryker socialstyrelsen angelägenheten av att erforderliga undersökningar och utredningar alltid utförs mycket skyndsamt.
Herr talman! Det hänger också mycket på sjukvårdshuvudmännen och deras möjligheter att skapa personella resurser om denna reform skall lyckas. Jag noterar med tacksamhet de kompletterande uppgifter jag fått. Jag konstaterar också att det är mycket glädjande att denna kursverksamhet kommit i gång och att män i skrivningen från Landstingsförbundet också rekommenderar lokala och regionala kurser för all berörd personal. Det framgår av statsrådets svar att sådan kursverksamhet nu pågår i flera landsting. Det är angeläget att alla landsting verkligen mobiliserar sina resurser för att en sådan kursverksamhet skall komma i gång. Jag ber att ytterligare en gång få tacka för svaret och hoppas att alla berörda partér gör allt vad de kan för att denna reform skall få en lycklig start och en god fortsatt utveckling.

Herr talman! Fru Andersson i Kumla har frågat mig om jag har uppmärksammat de svårigheter som kan drabba den enskilde då sakskador uppstår i samband med rymningar från fängelser och om jag anser det vara befogat med förtydligande anvisningar vid tillämpningen av bestämmelser om skadeslöshet vid brott. Ersättning för sakskada vållad av person som avvikit från kriminalvårdsanstalt utgår från femte huvudtitelns förslagsanslag Ersättning för skador vållade av vissa rymlingar m.fl. Socialstyrelsen, som förvaltar anslaget, har utfärdat anvisningar för tillämpningen av anslaget. Jag anser inte att det för närvarande är påkallat med några förtydliganden av dessa

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, som är föranledd av ett aktuellt fall där enskild person ej har möjlighet att få skälig ersättning för sakskada som har uppstått i samnband med rymning från fångvårdsanstalt. Som justitieministern har sagt i sitt svar har vi ett s.k. rymningsanslag som gäller skador som orsakats av personer som rymt från ungdoms vårdsskolor, fångvårdsanstalter, alkoholistanstalter eller liknande. I det aktuella fallet har en fordonsägare under hot av rymlingar från Ang. sammansätt Om jag har tolkat anvisningarna från socialdepartementet rätt om möjningen av viss ligheten att få ersättning skulle fordonsägaren hållas helt skadelös. Men utredning inom med anledning av att det var personal från anstalten och ej internerna kriminalvården som förorsakade en del av skadorna förefaller det som om fordonsägaren själv får stå för en del av kostnaderna. Under de här relaterade omständigheterna, under vilka skada helt oförskyllt har drabbat enskild person, borde enligt mitt sätt att se bestämmelserna även i detta fall kunna tolkas så att den drabbade hålls skadeslös. Det är därför angeläget att de i frågan efterlysta förtydligande anvisningarna kunde verkställas så att tillämpningen av bestämmelserna om skadeslöshet vid brott blir mera entydig.
Herr talman! Fru Andersson i Kumla har tagit upp ett enskilt fall, som jag inte kan gå in på i detalj. Jag vill göra den allmänna reflexionen att det givetvis i ett enskilt fall kan uppstå tvist om olika förluster som har drabbat den enskilde och om hur de skall värderas. Såvitt jag förstår föreligger det i det enskilda fall som fru Andersson knyter an till en tvist på en rätt väsentlig punkt, där olika värderingar har gjorts beträffande skadan. Det kan inte några anvisningar i sig klara ut. Om man inte kan komma överens får det i sista hand bli en domstolssak att avgöra vilken sida som har uppskattat skadan på rätt sätt. Men i princip har i enskilda fall erbjudits ersättning för skador som har uppstått.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om den av vårriksdagen begärda utredningen rörande möjligheterna att ersätta isolering inom kriminalvården med andra åtgärder kommer att få parlamentarisk förankring. Frågan om formerna för ifrågavarande utredning övervägs inom departementet. Jag är inte beredd att för dagen uttala mig om detta.

Herr talman! Först ett tack till justitieministern för svaret på min fråga Riksdagens beslut från i våras bygger bl.a. på en motion från det parti som jag företräder, där vi begärde en skyndsam utredning av konsekvenserna av isolering inom kriminalvården och möjligheten att ersätta denna påföljd med andra. Vi hänvisade bl.a. till medicinska rön beträffande ensamhetssituationen. Även om statsrådets svar inte innehöll särskilt mycket visar det ändock — Allmänpolitisk att man inom departementet arbetar med den här problematiken. Jag debatt hoppas att man utan längre dröjsmål skall komma fram till ett ställningstagande och tillsätta den begärda utredningen. Jag skulle sätta värde på om man därvid kunde låta parlamentariker vara med i utredningsarbetet. Vi anser att denna fråga är av stor vikt. Den är det för de berörda, men den är också av mycket stort allmänt intresse. I justitieutskottet var vi ense om att betydande risker är förenade med isolering, och i full enighet begärde vi en utredning av konsekvenserna av isolering inom kriminalvården och möjligheterna att ersätta denna åtgärd med andra. Men vi sade också att det rådde en viss tveksamhet i utskottet angående den lämpligaste formen för utredningsarbetet. Utskottet föreslog således riksdagen att överlåta åt Kungl. Maj:t att meddela närmare anvisningar för utredningsarbetet, vilket även blev riksdagens beslut. Min fråga anknöt till detta ställningstagande och gäller alltså formerna för utredningens bedrivande. Nu säger justitieministern att han inte funderat färdigt; det har ändock gått sju månader sedan riksdagen fattade beslutet, och jag beklagar att man inte kommit längre. Jag skulle sätta värde på om statsrådet ändå kunde säga någonting om hur han ser på detta och kanske t.o.m. när han tror att utredningen kan komma i gång. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Jag har kommit hem till denna hösts allmänpolitiska debatt direkt från överläggningar och förhandlingar i Förenta nationerna kring sådana överväldigande och akut angelägna problem som nedrust ning — eller rättare sagt, tyvärr, bristen på nedrustning —, befolkningstillväxt och miljöpåverkan. Det senaste begreppet taget i vidaste mening och på både kort och lång sikt. Den allmänna känslan inom det internationella samfundet denna höst kan beskrivas med orden: nu eller aldrig. Vad som sker — och vad som inte sker —- under dessa få år i mitten av 1970-talet kan få en avgörande inverkan på om och hur vi kan komma närmare en lösning av de världsvida problem, som också vårt lilla rike och gynnade land är helt beroende av.

Hur ser vi i Sverige på vår situation vid den vändpunkt i mänsklighetens historia som vi enligt många sakkunniga bedömare befinner oss vid? Vad är svaret på den fråga som ställs allt oftare: Finns det hopp för mänskligheten? Att försöka finna det svaret framstår som desto mer angeläget en dag som denna, när världslivsmedelskonferensen i Rom, som så många talare kommenterade i går, befinner sig på sin tredje dag av strävanden att finna former för att rädda hundratals miljoner människor undan svält och död, medan världens spannmålslager befinner sig vid ett lågmärke. Herr talman! Materialet för ett försök att ställa samman positiva och negativa faktorer i dagens situation är överflödande. Vetenskapliga rapporter publiceras, expertsammankomster, symposier och konferenser äger rum i en sådan omfattning att tanken utan vidare skulle gå till Arthur Koestlers lilla bok Call Girls, om ämnet inte vore så förtvivlat allvarligt och försöken att få bukt med problemen inte så uppriktigt menade.

I en sådan balansräkning ställer man naturligtvis, av flera orsaker, på den negativa sidan det största missbruk av alltmer knappa resurser världen känner, nämligen rustningarna.

Herr talman! I det system av ansträngningar att sätta stopp för rustningsvansinnet som är i funktion kan man registrera en del framgångar och åtskilliga misslyckanden.

Den vitala faktorn är emellertid att vi har ett multilateralt organ för nedrustningsförhandlingar, CCD i Genéve, och att ledarna för de två supermakterna fortsätter sina kontakter kring dessa problem, i en uppenbar avsikt att bevara och vidareutveckla andan av ömsesidig avspänning. Den vidare politiska innebörden av detta supermaktssamgående skall jag i detta sammanhang inte gå in på. Det kvarstår att den senaste utvecklingen på rustningsområdet gör årets generalförsamling, med dess femtontal skilda nedrustningsärenden, till en av de viktigaste i senare tid. Debatten i generalförsamlingens första utskott koncentreras kring kärnvapenproblematiken. Detta måste ses mot bakgrunden av två händelser under detta år, den indiska kärnsprängningen för fredliga ändamål den 18 maj och den satsning på en kraftig utbyggnad av kärnenergiprogram som äger rum i både i-länder och u-länder som ett av resultaten av oljekrisen.

Detta me framställning som nu verkar akut. Ett stort antal u-länder upplever å andra sidan en känsla av triumf och stolthet över att ett av dem visat sig behärska en avancerad teknologi, som hittills varit förbehållen den rika världen, och detta oavsett korteller långsiktiga politiskt-militära konsekvenser. Ingen bör dock blunda för att till dessa konsekvenser måste räknas en påtaglig risk för att vad som kallats skorpionerna i flaskan, ömsesidigt förgörande varandra, och som för närvarande är sex ganska snabbt kan bli tio, femton, kanske tjugo. Och den s.k. flaskan vidgas till att omfatta hela vår mänskliga gemenskap. Det blir alltmer uppenbart att till samma resultat kan, på något längre sikt, bidraga den snabba expansionen av kärnenergins utnyttjande för energiförsörjningen. Det pågår en internationell debatt kring denna allvarliga problematik, en debatt som också har börjat ge allt starkare genljud här hemma.

I brännpunkten står den ökning av det s.k. plutoniumberget som med ett mycket milt ord kan kallas snabb. Med den expansion av kärnenergiprogrammet som nu planeras produceras om tio år 64 000 kg av det högaktiva, supertoxiska och långlivade plutoniet — med 24 000 års halveringstid — jämfört med de 8 000 kg som produceras nu. Det är en åttadubbling på tio år. Mängden ökar fram mot århundradets slut till åtskilliga 100 000-tals kilo. Herr talman!

Mot den bakgrunden, herr talman, kan slutsatsen bara bli en: det snabbt expanderande civila kärnenergiprogrammet skapar ett internationellt problem — för denna och kommande generationer — i fråga om kärnvapenspridning, säkerhet och miljö, som ingen enskild nation, stor eller liten, kan bemästra på egen hand. Skall världens framtida energiförsörjning baseras på kärnenergi i tillnärmelsevis den omfattning som nu sammanlagt planeras, krävs ett internationellt säkerhetssystem, som inte kan fungera annat än inom ramen för ett effektivt internationellt organ med omfattande mandat, betydande kompetens och resurser. Detta problem har förts upp av den svenska delegationen vid som marens möte med nedrustningskonferensen i Genéve liksom vid den pågående generalförsamlingssessionen. Vi kommer att fortsätta att belysa det i olika sammanhang, där vi har tillfälle att verka. Men det står klart för mig att vi här inte har att vänta snabba resultat, i form av en nu ådagalagd gemensam vilja av världssamfundet att ta itu med problemet. I det politiska tänkandet överskuggar dagens bekymmer — i form av ännu saknade påtagliga resultat av supermakternas bilaterala förhandlingar, de fortsatta kärnvapenproven, spridningen av kärnsprängningsteknologin och avsaknaden av direkta framsteg i nedrustningskonferensen arbete sedan 1971 —- morgondagens kanske än allvarligare bekymmer. Den lilla ljusglimt som jag hittills har tyckt mig finna i nedrustningsdebatten i generalförsamlingens första utskott är den ökade vikt som trots allt läggs vid nedrustningskonferensens — CCD:s - existens och insatser, liksom att fem nya stater, inklusive de bägge tyska staterna, från årsskiftet inträder i CCD. Debatten måste föras vidare, med ytterligare intensitet och vilja till nya insatser, där och i andra internationella fora, inte minst granskningskonferensen beträffande ickespridningsavtalet i maj nästa år. Under tiden fortsätter balansräkningen att få sin negativa sida hårt belastad av ständigt ökat missbruk av resurser genom kapprustningarna. Herr talman! I den korta summariska översikt som jag har gett av nedrustningsarbetet vid årets generalförsamling, ett arbete som pågår ännu drygt två veckor, har en aspekt av energiförsörjningens problematik haft en berättigad plats. Jag avser emellertid inte att här diskutera energiproblemet i annan mån än i perspektivet av u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning och som en av de viktigaste faktorerna i den totala framtidsekvationen befolkningstillväxt, resurstillgång, ekonomisk utveckling, miljöpåverkan.

Inte minst gäller detta energiförsörjningens problematik, där ett sådant agerande framstår som troligen mer riskabelt, på både kort och lång sikt, än på de flesta andra områden. Det finns också skäl att peka på att de rika ländernas omsorger om sin aktuella och framtida energiförsörjning inte får skymma blicken för den kanske mest uppenbara globala orättvisa som existerar rörande fördelningen mellan rika och fattiga, nämligen den mest avgörande utvecklingsfaktorn energin. Så länge den nuvarande groteska fördelningen av energiresurser mellan rika och fattiga består — 86 procent i händerna på de rika 25 procenten, 14 procent hos de fattiga 75 procenten — så länge består också den värld, splittrad mellan fria och slavar, rika och fattiga, som enligt ett hundra år gammalt uttalande av Abraham Lincoln icke kan i längden överleva. Detta, herr talman, är perspektivet bakom mina bestående intryck av FN:s världsbefolkningskonferens i Bukarest, som avslutades för något mer än två månader sedan. Som ansvarig för det svenska agerandet vid konferensen och för dess fortsatta uppföljning finner jag det angeläget att utnyttja denna debatt för att inför kammaren, i största korthet, redovisa några av dessa intryck från den första politiska internationella befolkningskonferensen. En avgörande faktor vid en sådan bedömning är själva den omständigheten att konferensen ägde rum i augusti 1974 och inte, säg ett år, tidigare. Det nya internationellt-politiska klimatet, som en följd av energikrisen och den sjätte speciella generalförsamlingssessionen i april, kom att starkt prägla både debatter och beslut i Bukarest. Det är därför på inget sätt förvånande att u-länderna så dominerade konferensen liksom att kravet på en ny ekonomisk världsordning, och inte hotet av den snabba befolkningstillväxten, utgjorde den röda tråden genom de dagliga och nattliga förhandlingarna. Kanske bör det dock noteras som något förvånande att u-länder, framför allt i Asien, som bevisligen bedriver en medveten och aktiv familjeplaneringspolitik, förhöll sig så relativt passiva i jämförelse med andra mer militanta delegationer från Afrika och Latinamerika. Några preliminära formuleringar av konferensens huvudresultat, som jag bedömer dem, kan sammanfattas i sex punkter. 1. Befolkningsproblemet har en gång för alla erkänts vara ett politiskt problem, ett led i den totala utvecklingsproblematiken. 2. U-länderna har avvisat varje tendens att betrakta befolkningstillväxten som en isolerad orsak till fattigdom och utvecklingssvårigheter. Problemet är mindre ett befolkningsökningsproblem, säger man, än effekten av ekonomiska och sociala orättvisor. U-ländernas majoritet ådagalade en obenägenhet att tillräckligt beakta det ömsesidiga orsak-effektsammanhanget mellan underutveckling och snabb befolkningsökning. 3. Medan kravet på nya internationellt-ekonomiska strukturer och relationer restes oavlåtligt, kom den internationella utvecklingsstrategins krav på nya nationellt-ekonomiska och sociala strukturer liksom på interna förändringar avsevärt i skymundan. 4. Befolkningsproblemet har otvetydigt länkats samman med resurs-, energi-, miljöoch internationella omfördelningsproblem, och det har därmed blivit en faktor i den globala resursekvationen i stället för ett u-landsproblem. Vad detta leder till i form av ökat moraliskt och politiskt tryck på världens rika med deras per invånare mångfaldigt högre resursförbrukning kommer det säkert att bli anledning att återkomma till. 5. Konferensen antog en världshandlingsplan. I sitt slutliga skick återspeglar den väl mindre en känsla för det brådskande angelägna i åtgärder på området än det förslag som förelades konferensen. Men den representerar i andra avseenden framsteg: befolkningsproblemets globala karaktär och dess samband med övriga världsproblem är starkare markerade liksom det påföljande ansvaret för i-länderna att beakta sin egen be folkningsutveckling och sina konsumtionsmönster. Nr 116 6. Trots att under konferensen familjeplaneringsaktiviteter kom i Torsdagen den skymundan för ekonomiska utvecklingsoch rättvisefrågor har redan 7 november 1974 nu, efter två månader, framställningar från u-länder om stöd åt familjeplaneringsprogram ökat så kraftigt hos FN:s befolkningsfond, att de = Allmänpolitisk överstiger fondens resurser med ca 50 procent. Konferensen har otvi = debatt velaktigt här spelat en betydande roll. Herr talman! Vad kan befolkningskonferensen leda till för konsekvenser för Sveriges del? Vi har aktivt verkat både för att den totala och globala karaktären av problematiken skulle erkännas och för att därmed kravet på i-landsansvaret skulle få sitt nödvändiga eftertryck. Mot bakgrunden av att riksdagen gav detta klart till känna som sin mening för snart två år sedan bör det finnas skäl att räkna med att vi i konferensens uppföljningsarbete noga utnyttjar möjligheterna att fortsätta efter en s.k. svensk linje. Vad betyder det i praktiskt-politiska termer? Ja, innan höstens generalförsamling i slutet av denna månad tar ställning till konferensresultatet är den frågan väl för tidigt väckt. Men några reflexioner är ändå värda att göras. Många ord sades och många beslut fattades i Bukarest.

Herr talman! Detta är ett allvarligt memento för oss konferenshästar. Och det är skäl att komma ihåg att det inte är på FN det i första hand beror, om de många orden i Bukarest leder till positiv handling, det är på oss aktiva medlemsstater och deltagare i de många viktiga konferenserna. Hur tänker Sverige agera, frågar Elly Jannes i sin artikel. Ja, vi har ett ansvar som framdrivare av många vackra ord. Denna riksdag har ett ansvar, som för två år sedan talade om industriländernas ansvar som högkonsumtionsländer inför världens fattigdom och befolkningsutveckling. Skall utfästelserna få sin uppföljning i ett konkret handlande för rättvisare fördelning, för mindre av slöseri och mera av varsam hushållning, för handfasta bidrag till de fattiga ländernas utveckling? Gör vi, i vårt relativt sett unika välstånd, tillräckligt?

För min del är jag inte beredd att instämma med dem som kräver att Sverige som ett av jordens rikaste länder skall begränsa eller stoppa sin ekonomiska tillväxt, dvs. sin produktionskapacitet. Vår värld med, i dagsläget, över 400 miljoner undernärda människor, med över tusentalet miljoner människor som inte får sina mest fundamentala mänskliga behov tillgodosedda, en sådan värld har inte råd att avvara produktionskapacitet någonstans. Men frågan som ställs, och som bör ställas med ständigt ökad intensitet, gäller vad som skall produceras och hur det skall fördelas.

Beloppet kan också med fördel jämföras med nuvarande totala rustningskostnader i världen, 1 250 miljarder. Det är som sagt, om vi accepterar det rättvisa och rimliga i de båda forskarnas utgångspunkt, en fråga om hur jordens resurser skall användas, vad som skall produceras och hur det skall fördelas, och den frågan har giltighet även för det lilla rika Sveriges del. Vi kommer, herr talman, att möta många och stora svårigheter i försöken att få till stånd de förändringar i de ekonomiska systemen, nationellt och internationellt, som kommer att bli nödvändiga. Låt mig bara peka på en, ganska speciell, sådan svårighet.

Och de politiska beslutsfattarna är därmed lämnade i en situation av osäkerhet i fråga om beslutens innebörd och konsekvenser. Detta försvårar deras val av rörelseriktning och blockerar handlingsviljan, i en tid då det är viktigare än någonsin att bevara helhetssynen och långtidsperspektivet, då det är viktigare än någonsin att verka för de nödvändiga förändringarna av system och strukturer. Detta enligt min mening mycket allvarliga problem ligger bakom en svenskinitierad resolution från Bukarestkonferensen, som vi nu följer upp vid årets generalförsamling.

Det är naturligtvis en blygsam början som vi inriktar oss på, om nu resolutionsförslaget godkänns, men det bygger på en tankegång som vi tror är viktig och riktig. Politikerna behöver, på både det nationella och det internationella planet, ett betydligt bättre och säkrare besluts underlag än i dag, om vi skall kunna fatta beslut med ansvar för nutid och framtid. Herr talman! Mitt anförande har blivit långt, längre än vad jag från början hade avsett. Men de problem som jag har tagit upp till diskussion, alltför generellt och summariskt, är allvarliga och återspeglar en tragisk verklighet, accentuerad av förhandlingarna på livsmedelskonferensen i Rom, som nu är på sin tredje dag. Det gäller överlevandet för hundratals miljoner människor. Det gäller en tillvaro i ett minimum av mänsklig värdighet för halva jordens befolkning. Låt mig sluta med att citera vad mötet i Cocoyoc avslutade sin rapport med, i ett tonläge som motsvarar vad den nuvarande världssituationen kräver av oss, i form av i grunden positiv stämning och uppfordrande till handling: ”Vi tror på mänsklighetens framtid. Vi tror att livsformer och sociala system kan utvecklas som är rättvisare, mindre materiellt krävande, mer respekterande ramarna för den globala miljön. Vägen framåt skall inte fastläggas av domedagsprofeterna, inte heller av de teknologiska optimisterna.

Balansräkningen för 1974 är ännu icke färdig. Kan man räkna med att den kan få ett mer positivt slut än många har vågat förutse?

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse på fru Thorssons inlägg. Fru Thorsson är alltid intressant, och de ämnen som hon väljer att tala om är i regel mycket betydelsefulla, de hon tog upp i dag inte minst. Men det var naturligtvis inte bara för att säga detta som jag nu har utnyttjat min replikrätt utan främst för att instämma i fru Thorssons tanke på en utbyggd internationell kontroll över den fredliga kärnenergianvändningen, exempelvis i fråga om hantering och transport av farliga ämnen på det här området. Detta kan naturligtvis mot bakgrunden av de många större problemen tyckas vara en liten fråga. Det stora problemet är att åstadkomma en verklig nedrustning och ett effektivt förbud mot kärnvapen. Men även om frågan om den fredliga användningen är relativt sett mindre än de andra, så har den den fördelen att den lättare borde kunna lösas. Den fredliga användningen kan också, som fru Thorsson framhöll i sitt anförande, vara en frestande inledning till en militär användning. Jag har själv i en interpellation, som jag framställde för ett par dagar sedan, pekat på de utomordentligt oroande tendenser som föreligger på skilda håll i världen — att gå över från fredlig användning till militärt bruk. Det är därför det är angeläget och nödvändigt, fru Thorsson, att arbeta fram något slags kontroll över den fredliga kärnenergihanteringen Om IAEA skall utnyttjas i det här syftet eller om man skall bygga upp något annat internationellt organ i samma syfte lämnar jag därhän. Att kontroll behövs är det som jag har velat understryka, liksom också att Sverige i skilda internationella sammanhang bör verka för tillkomsten av sådan kontroll.

Herr talman! Uppgiften är makaber men dess värre riktig: Under den tid som den allmänpolitiska debatten i Sveriges riksdag pågått har tusentals människor i fattigvärlden dött av svält. Det är kanske detta som den här debatten borde ha handlat om. Något har sagts men ändå ganska litet, om man jämför med den omsorg vi ägnat problemet hur vår egen välfärd skall ökas. Världen är nu en gång sådan. De rika vill bli ännu rikare, de fattiga kommer att bli ännu fattigare — många så fattiga att de inte har råd att överleva. Statsministern fick en fråga i går från Gunnar Helén: Skall vi från Sveriges sida anse oss ha råd att satsa I procent av våra samlade resurser det här året på att hjälpa dem som svälter? Vi får se, sade herr Palme. Sveriges statsminister är ganska lik alla andra statsministrar i den privilegierade delen av världen. I själva verket är alla vi som är rika varandra ganska lika; i första hand tänker vi på oss själva. Får vi någonting över kanske vi hjälper dem som har det svårt. Vi får se. Ibland träffar vi de fattigas representanter vid stora FN-konferenser. Då säger de rika kritikerna till sina utsända representanter att konferenser kan de fattiga inte bli mätta av. Och visst har de rätt — så långt. En konferens räddar inga liv, en konferens gör ingen mättare, en konferens löser inte världens problem. Det enda man med säkerhet vet är att konferenser kostar pengar. Blir slutsatsen då att vi kan sluta att ordna möten där vi talar om världssvält, befolkningsproblemen, energifrågor och nedrustning? Nej, det vore givetvis en felaktig slutsats. Det sägs många kloka saker på de här konferenserna, det antas många resolutioner och det utformas många olika dokument som ganska väl och inträngande beskriver världens svårigheter och som även innehåller många riktiga recept på hur problemen skall angripas. Det är inte konferenserna det är fel på. Felet är att vi så ofta i den praktiska politiken gör så litet för att visa att vi menade allvar med det vi sade när vi träffades i New York, i Bukarest, i Rom eller någon annanstans. Resultatet av det som sades från svensk sida vid FN:s extra generalförsamling i New York i våras måste bli att vi åtminstone avstår I procent av det här rika landets samlade resurser under detta budgetår i bistånd. Resultatet av det våra svenska representanter just nu säger vid FN:s livsmedelskonferens i Rom — och vad de får höra där om den fruktansvärda svältkatastrof som nu drar fram över fattigvärlden — måste bli att vi sätter av mycket mer än de 75 000 ton av vårt spannmålsöverskott som det har talats om. Frågan är: Vem skall i så fall ha resten? Svinoch kreatursuppfödare i Europa har råd att köpa, men de som sedan skall äta de köttproteiner som produceras där kan få det behovet tillgodosett på mycket billigare vis. De fattiga i Indien, Bangladesh, Etiopien och Västafrika däremot har inte råd att köpa, och många av dem kommer att dö om Sverige och andra rika länder säljer sina spannmålsöverskott som djurfoder för rikemansvärldens heliga biffkor, som Roger Fjellström uttryckte saken i en DN-artikel i går. Herr talman! Det kusliga är alltså, om man tänker efter, att världen svälter alldeles i onödan. Det finns tillräckligt mycket mat i världen för att alla de 4 miljarder som nu befolkar vårt klot skulle kunna bli mätta. Att en halv miljard ändå svälter beror på att livsmedel och andra resurser är så orättvist fördelade. Det var detta FN:s världsbefolkningskonferens i Bukarest, som jag själv deltog i, handlade om. För när man diskuterar befolkningsproblemet är det ingenting annat än ett av många sätt att ta upp underutvecklingens och resursfördelningens problem. Överbefolkning är ett relativt problem. Indien är ett överbefolkat land, inte i och för sig därför att det finns så många indier, men därför att de resurser som finns i Indien i form av livsmedel, utbildningsmöjligheter och investeringskapital inte räcker till att ge människorna en rimlig standard. Det finns de i den svenska debatten som av detta drar slutsatsen att den snabba folkökning som nu pågår - om 25 år bor det dubbelt så många människor på jorden som i dag — inte är något problem. Det är givetvis en felaktig slutsats. Om det blev man ganska överens i Bukarest. Det finns utvecklingskapacitet också i de i dag fattiga länderna. Men den snabba folkökningen gör att den kapaciteten bara räcker till för att bevara den svältstandard man nu lever på; de många nya munnar som skall mättas varje dag, varje månad, varje år är ett hinder för en reell standardförbättring. Man hamnar i en ond cirkel: undernäring, dålig utbildning, enkla produktionsmetoder, ingenting att sälja till utlandet, inga pengar att köpa konstgödsel för från utlandet, dåliga skördar, kalorifattig mat, undernäring. Det är den cirkeln som måste brytas, annars kan vi aldrig göra någonting åt överbefolkningen. Till bilden hör också att fattiga föräldrar föder många barn. Orationellt, tycker kanske någon, men egentligen inte: många barn betyder trygghet, en hjälp i arbetet på de små jordlotterna, någon som försörjer föräldrarna när de blir gamla och inte längre själva kan arbeta. Ganska få av dem som föds överlever sina föräldrar. Vart fjärde u-landsbarn dör före fem års ålder. Vad det alltså handlar om är att på annat sätt ge fattigvärldens män niskor en trygghet för framtiden. För det krävs utveckling och reformer i u-länderna som leder till en annan inkomstfördelning. Också i länder som är fattiga finns människor som är rika. Men det behövs också hjälp utifrån. Inte bara i form av biståndspengar, men genom helt andra relationer i handelsutbytet och t.ex. en mindre i-landsegoistisk investeringspolitik. Betyder nu det som jag här sagt att överbefolkningens problem måste lösas med sociala och ekonomiska insatser, att familjeplaneringen inte spelar någon roll? Har de rätt som säger att familjeplanering är fascism, ett sätt för den rika världen att genom tvångsåtgärder hindra de fattiga från att föröka sig så att de själva — vi själva — kan fortsätta att kapa åt oss merparten av jordens gemensamma resurser? Nej, det betyder det inte. Och även om detta var de flesta i Bukarest överens. De svenska skrivbordsradikaler som bredde ut sig i spalterna före, under och efter Bukarestmötet skulle ha känt sig ganska isolerade om de vågat sig på en konfrontation med dem där nere i Bukarest som har folkökningsproblemet inpå sig. De har inte tid med den kontemplativa verksamhet som det innebär att försöka hitta lösningen på 1970-talets sociala problem i marxistiska 1800-talsskrifter. Kritiker har sällan fel i allt som de säger. Visst finns det exempel på misslyckade familjeplaneringsprojekt, visst är många av de reklamslogans för färre barn som tillverkats på Madison Avenues annonsbyråer i New York ganska malplacerade bland lerhyddorna i de indiska byarna. Men de försök man gjort i en del debatter att göra exempel på misslyckanden representativa för hela denna verksamhet är en otillåten, i bästa fall omedveten, cynism. Vad det handlar om är att ge u-ländernas kvinnor rätten att själva bestämma hur många barn de vill ha och när de vill föda dem. Vad det också handlar om är att genom upplysning om och tillgång till moderna preventivmedel ge dessa kvinnor ett alternativ till den blodiga hantering som kallas illegala aborter, för många i dag den enda möjligheten att undvika oönskade havandeskap. Det utförs 30 äå 40 miljoner illegala aborter varje år i u-länderna, enligt Världshälsoorganisationens rapporter. Säger vi alltså att det behövs drägligare sociala villkor för fattigvärldens människor om de skall komma loss från underutvecklingens onda cirkel, då kan vi inte samtidigt blunda för den del av den sociala verklighet som det här rör sig om. Vi må ha vilken uppfattning vi vill om familjeplaneringens direkta effekt på befolkningsutvecklingen. De medicinska och humanitära aspekterna räcker som motiv för mångdubbelt större insatser på familjeplaneringens område än de som görs i dag. Bara knappa en procent av de få promille av industriländernas resurser som satsas på bistånd går för närvarande till familjeplanering. Av svenskt bistånd är andelen dess bättre ganska mycket större. Jag började med att säga att det inte är något fel att anordna FN konferenser. De blir meningslösa bara om de inte leder till att resolutionstexterna omsätts i praktisk politik. Beskedet från Bukarest var entydigt, det behövs större insatser för familjeplanering. För att handla om familjeplanering och vara framsagt på en FN-konferens var det ett historiskt besked. Jag hoppas att de som nu sitter i kanslihuset och på utrikesdepartementets u-avdelning, sysselsatta med att finslipa nästa års biståndsbudget, drar de riktiga slutsatserna av att den svenska delegationen vid Bukarestmötet var med om att formulera det historiska beskedet.

Herr talman! Jag kommer att använda den tid jag har till mitt förfogande för att tala jordbrukspolitik. Jag vill förutskicka att jag inte tänker tala om jordbrukets aktuella ekonomiska läge, detta därför att det är reglerat i ett avtal som löper fram till den 30 juni 1977. Jag har heller ingen anledning att förmoda att det inte kommer att hållas av statsmakterna. Med dessa utgångspunkter skulle kanske dessa minuter kunna besparas kammaren.

Jordbruket borde med andra ord få något av ett officiellt erkännande som en oumbärlig och viktig näringsgren och icke enbart betraktas som en vikande näring. I varje fall borde verksamheten som jordbrukare erkännas som fullt jämförlig med annan yrkesutövning. Jag har redan hänvisat till livsmedelskonferensen i Rom. Jag vill något referera den bakgrund mot vilken konferensen hålls. Enligt rapporten till världslivsmedelskonferensen är världens livsmedelssituation mycket kritisk sedan det dåliga skördeåret 1972. Världens spannmålsproduktion minskade då för första gången på 20 år. Minskningen uppgick till 33 miljoner ton. Världsproduktionen av spannmål uppgår för närvarande till 1 200 miljoner ton och måste öka med ca 25 miljoner ton årligen för att hålla jämna steg med den stigande efterfrågan. Denna efterfrågeökning beror till största delen på befolkningsökningen, som uppgår till ungefär 2 procent eller 76 miljoner människor per år, alltså ungefär tio gånger Sveriges folkmängd. Denna akuta livsmedelskris har ytterligare förvärrat ett kroniskt globalt livsmedelsproblem som de senaste 20 åren inneburit svält för ca 20 procent av de fattiga ländernas befolkning. Enligt en försiktig beräkning uppgick antalet människor med allvarlig undernäring till ca 460 miljoner 1970. Sedan vill jag säga något om livsmedelslagren, främst då vetetillgångarna. Vetelagret uppgick till 40 miljoner ton 1971-1972. Det sjönk året därpå till 29 miljoner ton och nästa år till 20 miljoner ton — det är alltså den senaste siffran. Prognoserna tyder på en ytterligare sänkning av dessa lager. Vad detta betyder kan illustreras med några andra siffror. Man kan då konstatera att den samlade globala livsmedelsreserven i början av 1960-talet motsvarade 90 dagars konsumtion. 1970 hade vi lager för 70 dagars konsumtion och 1974 fanns ett lager som endast motsvarade 27 dagars konsumtion. Det har således gått mycket snabbt nedåt. När denna tragedi på världsscenen i dag spelas upp så går det inte att säga att det här kom överraskande och att vi inte har vetat om det. Det är som herr Fälldin sade i debatten i går — alla fakta i målet var kända den gången vi i detta land diskuterade den framtida jordbrukspolitiken under 1960-talet. Det har också hela tiden funnits väckarklockor, som med statistisk precision förutsagt vad som skulle komma att hända på livsmedelsområdet. Möjligen kan man säga att det blivit ännu värre än man förutsagt. Men larmklockorna var ändå så starka och högljudda att de politiker som hade ansvaret borde ha förstått allvaret i varningarna. I dag torde det väl i alla fall stå klart att om intentionerna från 1967 = alltså socialdemokraternas jordbruksprogram — följts upp, så skulle vi i dag behövt täcka åtminstone en femtedel av vårt livsmedelsbehov på världsmarknaden. Det hade blivit dyrt, det är vi medvetna om i dag. Men vad värre är — vi skulle ha dragit undan denna livsmedelskvantitet för människor som i dag svälter. Dimensionen av detta får man först om man beaktar att det rör sig om livsmedelsbehovet för 10-15 miljoner människor i u-länderna, beroende på den annorlunda konsumtionsinriktningen med tyngdpunkten lagd på vegetabilier och den lägre kaloriförbrukningen där. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att göra några reflexioner med anledning av finansminister Strängs replik till herr Fälldin i gårdagens debatt. Herr Sträng försökte, såsom många andra, komma ut bakvägen från de socialdemokratiska ställningstagandena i jordbrukspolitiken. Jag kan försäkra både herr Sträng och hans socialdemokratiska kolleger att det aldrig kommer att lyckas inför svenska folket. Den socialdemokratiska jordbrukspolitiken har nämligen aldrig gått hem. Det går inte att säga — jag har redan med siffror bevisat det — att det är fråga om marginella kvantiteter. Det går heller inte att försvara sig med att säga att den svenska jorden alltjämt brukas maximalt. Ja, dess bättre har nedläggningen bromsats upp. Men detta är inte tack vare utan trots socialdemokraternas jordbrukspolitik. Avsikten var, som herr Fälldin sade i går, att man med olika medel skulle lägga ner 1 miljon hektar. Då hade ju situationen varit helt annorlunda. Nu har ju inte dessa intentioner fullföljts — och tack och lov för det. Ingen skulle väl heller i dag vilja stå upp och säga att man skall fullfölja dem. Verkligheten har ju efter hand korrigerat intentionerna ganska hårdhänt. Jordbrukarna har därtill gjort ett segt motstånd, inte minst grundat på känslan och respekten för jorden som en omistlig produktionsfaktor. Därför är det också möjligt för vår nuvarande jordbruksminister att inför världslivsmedelskonferensen avisera svenskt bistånd på 75 000 ton vete. Det är förmodligen en betydligt angenämare sits än om han i nuläget skulle ha behövt stå som köpare av betydligt större kvantiteter. Men att situationen i dag är denna kan han inte tacka sin föregångare för, i varje fall inte förre jordbruksministern Holmqvist. Enligt TT har vår nuvarande jordbruksminister i ett enligt min mening mycket bra tal på FN:s livsmedelskonferens anklagat de makthavande, dem som har ansvar för dagens livsmedelssituation, för att de inte har ordnat livsmedelsförsörjningen bättre. Han dramatiserade så långt att han sade att det har varit möjligt för människorna att landstiga på månen, men de har inte lyckats klara problemet att odla jorden och få fram livsmedel. Det där är ju bra sagt. Det värsta är — och det måste vara besvärande för herr Lundkvist — att han inte kan hänvisa till den av socialdemokraterna förda jordbrukspolitiken i det här landet. Den får han tala tyst om. Herr Holmqvist har inte givit honom anledning att dra fram jordbrukspolitiken i Sverige som ett föredöme, och vi vet alla att så sent som 1972 var herr Lundkvists företrädare i ämbetet Ingemund Bengtsson mycket skakad över att vi här i landet hade lyckats bärga en stor skörd och därigenom fått ett relativt stort spannmålsöverskott att exportera. En bister verklighet har således bevisat att det krav som vi från centern många gånger framfört, att frågan om huruvida vi optimalt skall utnyttja våra odlingsresurser inte enbart skall ses som en intern svensk angelägenhet utan fogas in i det globala sammanhanget, var riktigt.

Det är kanske i och för sig inte så märkvärdigt om denna insats värderas olika, beroende på vad det kostar att köpa livsmedel utifrån, men i dag skulle således denna prestation vara värd ett högt pris. Låt mig här göra en parentes för undvikande av missförstånd. De sedan en tid tillbaka onormalt höga världsmarknadspriserna på spannmål, socker, protein och fettråvaror, ja, över huvud taget på hela vegetabiliesidan, gläder emellertid inte mitt hjärta, inte ens mitt bondehjärta. De kan omöjligen vara produktionskostnadsbetingade och rimmar ännu mindre med u-ländernas betalningsförmåga. De är sannolikt lika litet kostnadsbetingade som de tidigare världsmarknadspriserna har varit kostnadstäckande. Ytterligheterna åt båda hållen är snarast ett bevis på hur illa organiserad denna världshandel är och har varit och hur snabbt en överskottssituation kan förbytas i det omvända. Dagens situation visar också riskerna med att vara importberoende även i andra situationer än krig och avspärrning. Det är hög tid att kasta över bord det gamla talet om vad gränsskyddet kostar. Debatten på den punkten har aldrig varit rättvisande. Och sättet att föra den, där gränsskyddet summerats till så och så många miljarder, har varit helt orimligt, så mycket mer som vi därtill sannolikt aldrig har kunnat importera de kvantiteter vi totalt skulle ha behövt. Vad vi har haft och alltjämt har är ingenting annat än en kostnadsanpassad prissättning på jordbruksprodukterna, en prisnivå som är anpassad till löner och övriga produktionskostnader med beaktande av de alldeles speciella krav — hygienkrav inte minst — som ställs på produktionen i det här landet. Vill man odla tesen om gränsskydd så har vi naturligtvis ett sådant även på andra områden, t.ex. på arbetsmarknaden inte minst. Den är inte så klart utskriven men finns där ändå och den är minst lika effektiv. Ingen ifrågasätter här några världsmarknadspriser, ingen mäter heller kostnaden för gränsskyddet ehuru den sannolikt skulle bli ganska stor. Vad är för övrigt världsmarknadspris här? Tyvärr, säger jag, är arbetskraften den största överskottsvara som finns i vår värld. Ser man bakåt i tiden spänner den svenska jordbrukspolitiken över ett tidsskede med starkt skiftande förhållanden vad gäller såväl priser som tillgång på livsmedel på vad vi brukar kalla världsmarknaden. Jag sade, när vi 1967 diskuterade jordbrukspolitiken — det var då man fick föra ett uppehållande försvar för jordbruket gentemot socialdemokraterna —- ungefär så här, att om vi då skulle ha gjort ett jordbrukspolitiskt bokslut visavi producenter och konsumenter, som man så gärna ville ställa mot varandra, skulle kontona sannolikt väga ganska jämnt. Vi hade bakom oss 1930-talet med världsdepression och orimligt låga priser och 1940-talet med krig och avspärrning, kännetecknat av bristsituation och höga livsmedelspriser. Vi hade bakom oss 1950-talet med efterhand en återgång till rikligare tillförsel och låga priser, ett förhållande som rådde också in på 1960-talet och som av åtskilliga politiker och experter då bedömdes som ständigt bestående. Frågetecknet var som jag då såg det 1970-talet, men alla långsiktiga bedömningar talade för att vi ånyo skulle få en stramare marknad och att den sannolikt skulle bli bestående. Ett bokslut i dag ger säkerligen heller ingen anledning till process om vinst och förlust olika parter emellan. Jordbrukspolitiken, evad det gäller skyddet för den inhemska marknaden som varit och är det fundamentala i sammanhanget, har varit till gagn för oss alla och bör ges sin alldeles särskilda värdering i ett vidare och större sammanhang. Utöver det solidariska ansvaret för vår omvärld ligger det åtskilligt av värde, som vi ofta förbiser i den renodlade jordbrukspolitiska debatten, i att ha en optimal jordbruksproduktion. Utanför värdet av en garanterad och riklig livsmedelstillgång, tillgång till högvärdiga livsmedel därtill, ligger också exempelvis värdet av att veta vad livsmedlen kommer att kosta; en inte oväsentlig sak i en tid med stabiliseringspolitiska påfrestningar. Det kan i dag finnas skäl att exemplifiera med sockret, som enligt den ursprungliga socialdemokratiska modellen inte längre skulle odlas i landet. Vad kostar importsockret i dag? Svar: 4 kronor och 30 öre per kilo. Priset är alltjämt i stigande. Vi fördyrar i dag varje kilo socker som en svensk husmoder köper med 52 öre per kilo för att kunna betala det högre priset på importsockret, detta på ett område där vi utan vidare kunde ha varit självförsörjande. Vi har i jordbruket en näringspolitisk stabiliseringsfaktor, en sysselsättningsfaktor av inte ringa mått som sträcker sig långt utanför det egentliga jordbruket. Ett optimalt jordbruk, som innebär jordbruk över hela landet, har i sig också stora regionaloch lokaliseringspolitiska fördelar. Det finns anledning att därtill lägga —- som vi så många gånger har sagt — också miljömässiga och försvarspolitiska aspekter på jordbruksfrågan. Jag sade att utvecklingen har korrigerat åtskilligt i 1967 års beslut. Norrlandsstödet, utan vilket jordbruket där skulle ha varit helt olönsamt och omöjligt, var det första avsteget som tvingades fram. Det s.k. B stödet på rationaliseringssidan kom därnäst. Det stora och alldeles övergripande var den ändrade mjölkprispolitiken, utan vilken förändring det sannolikt skulle varit mycket ont om både mjölk och kött. Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag inte skulle komma att beröra de ekonomiska förutsättningar som råder i dag. Jag hänvisade till det nu löpande jordbruksavtalet, och jag förutsätter att det kommer att fungera. Därmed har jag emellertid inte sågt att situationen är problemfri, men problematiken har förskjutits från ren lönsamhetsproblematik till problem som hänger samman med rationalisering, markförvärv, jordvärden och kapitaltillgångar. Detta är framtidsproblem i ett knippe som berör jordbrukets framtida struktur och ägandeförhållanden och inte minst ungdomen. Åtskilliga av dessa frågor befinner sig nu under utredning och jag skall, herr talman, självfallet inte närmare beröra desamma. Jag vill bara avslutningsvis uttala förhoppningen att dessa utredningar icke drar alltför långt ut på tiden. Åtskilligt av detta brådskar.

Herr talman! Som en följd av skatteutredningens delbetänkande och Hagaöverenskommelsen har vi fått propositionen 132 med förslag till sänkning av den statliga skatten. Den stora svagheten med denna proposition är att den bara får effekter för en mycket kort tid. Tyvärr är det inte första gången så är fallet — det har snarare blivit en dålig vana under de senaste åren att göra selektiva ingrepp i vårt skattesystem. När det nu föreliggande förslaget antagits av riksdagen, kommer främst marginalskatterna att lindras för inkomsttagare i mellanlägen och högre inkomstlägen. I andra hand blir det smärre sänkningar för inkomsttagare med lägre inkomster. Så långt är allting bra, men förslaget får tyvärr mycket negativa effekter, inte minst för kommuner och landsting. Det förhållandet var förresten uppe till debatt i går kväll mellan finansministern och herr Bohman Jag tyckte att finansministern inte kunde motsäga herr Bohmans argument om att staten övervältrar extra kostnader på kommunerna. Sålunda beräknas att införandet av ett enhetligt grundavdrag på 4 500 kronor minskar skatteunderlaget för kommuner med ca 56 miljoner skattekronor, vilket vid en kommunal utdebitering av 26 kronor motsvarar ca 1450 miljoner kronor. Det extra avdraget för folkpensionärer med 500 kronor innebär för kommunerna ett bortfall av ca 450 000 skattekronor eller ca 10 miljoner i förlorade skatteintäkter. Kostnaderna för skatteomläggningen föreslås finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter, vilket även skulle bidraga till minskade krav på löneförhöjningar från arbetstagarnas sida. För kommunernas del får detta en dubbel effekt, dels därför att de är stora arbetsgivare och därmed får ökade utgifter, dels därför att det kommunala skatteunderlaget kommer att öka i lägre takt än vad som beräknats. Hur stora belopp det rör sig om är ännu svårt att beräkna, men det är inga små summor. Finansministern har avvisat kommunernas krav på kompensation för minskad tillväxt av skatteunderlaget. Över huvud taget får kommunerna ingen kompensation förrän budgetåret 1977. Innan vi kommer så långt hoppas jag att vi har ett mera långsiktigt förslag från skatteutredningen, fast man måste bli tveksam därom när man vet att finansministern givit utredningen tilläggsdirektiv, innebärande en provisorisk skattereform även för 1976 års inkomster. Även i detta fall har man antytt att höjda arbetsgivaravgifter eller socialutgifter bör räknas som medel för finansieringen. Det förslag som finansministern nu lagt fram i sin proposition har fått ganska hård kritik från många håll, inte minst från fackföreningshåll. LO:s tidning Fackföreningsrörelsen skriver i nr 22/1974 i en ledare: ”För LO:s vidkommande kan man väl säga, att anslutningen” — till Hagaöverenskommelsen och till propositionen — ”skett utan någon mera uttalad entusiasm.” Det blir den fjärde reformen sedan 1971 års reform De årliga skatteomläggningarna har på ett olyckligt sätt försenat arbetet i 1972 års skattekommitté. I stället för att inrikta sig på att finna långsiktiga lösningar har kommittén att utföra dagspolitiskt betingade beställningsarbeten åt finansministern. Detta går naturligtvis inte i längden LO har svårt att föreställa sig att radikala förändringar i skattesystemet kan ske utan att också kommunalskatterna kommer in i bilden, ty den slår hårdast på alla som inte har minst 70 000 kronor i årsinkomst. LO föreslår därför, enligt tidningen, att herr Sträng slår ihop skatteutredningen, företagsskatteberedningen och kommunalekonomiska utredningen och ger den nya utredningen sådana direktiv att ett nytt och radikalt skattesystem kan utformas. För att komma från LO är detta hårda ord och i sak en kraftig kritik, men det ligger mycken sanning bakom. När finansministern i gårdagens debatt polemiserade mot att LO skulle vara kritisk mot skatteförslaget, gjorde han gällande att ledningen inom LO var positiv men att, som han sade, kanske ledningen för tidningen hade en annan uppfattning. Jag trodde att en ledande artikel i en fackföreningstidning gav uttryck för vad majoriteten inom LO tyckte och tänkte. Är det möjligen så att man inte lever som man lär — nog borde man tänka på att ”lyssna på rörelsen” innan man binder sig. LO är heller inte ensam i sin kritik av nuvarande förhållande mellan stat och kommun. Finansutskottets värderade vice ordförande Sven Ekström — ordförande i kommunalekonomiska utredningen — har säkert starka skäl för sitt utspel om sammanslagningen av statlig och kommunal skatt, något som skulle innebära att principen om kommunernas självständighet skulle försvinna. Han har blivit föremål för mycken kritik, men hans förslag kan inte bara avfärdas som verklighetsfrämmande och orealistiska. Personligen anser jag att frågan är väl värd att underkastas en allvarlig prövning. Inte heller borde alla de kommuner som i dag brottas med dåligt skatteunderlag och höga kommunalskatter ställa sig avvisande till en saklig prövning som eventuellt kunde leda fram till bättre avvägningar. Den enkla sanningen i dag är nog att vi inte länge till kan ha det som det är, för då kommer vi att få oacceptabla effekter på många håll. Tidskriften Statstjänstemannen har i nr 17/1974 en ledare med rubriken: ”Varför inte begränsa de kommunala skatteuttagen?” Där konstateras att våra kommuner och landsting är så gott som uteslutande hänvisade till skatter för att finansiera sin verksamhet. Kommunala taxor har enligt tidningen marginella effekter. När nu statsskatten sänkts och arbetsgivaravgifterna höjts, sker omfattande skattehöjningar i en rad kommuner och landsting. Detta betyder att slutresultatet blir avsevärt urholkat för den enskilde medborgaren.

Inom ramen för ett maxi merat skatteuttag är det sedan fritt fram för lokala politiska initiativ att verka och erbjuda invånarna en så god service som möjligt. ——-—- De statsbidrag som redan nu utgår till kommunerna kan byggas ut och användas som en regulator så att servicemöjligheterna blir någorlunda lika över hela landet.” I dagens nummer av Svenska Dagbladet kan vi läsa om ett nytt krav på skatterättvisa, där man vänder på steken och föreslår att staten skall fråntas rätten att beskatta enskilda personer. Det kommer från Huddinge som har den lägsta skattekraften inom Stockholmsregionen, samtidigt som de sociala problemen är mycket stora. Där vill man nu att kommunalekonomiska utredningen skall få tilläggsdirektiv, så att den kan diskutera även detta förslag. Enligt tidningen är läget i Huddinge så kärvt att man vid budgetberedningen t.o.m. ansett sig tvungen att slopa anslaget till kommunala julgranar. Även om virkespriserna numera har stigit kraftigt, får väl detta anses som ett ganska drastiskt steg i budgetsanerande syfte, tydande på att resurserna i det närmaste är uttömda. De här aktualiserade problemställningarna borde av de flesta riksdagsmännen kunna hanteras med stor sakkunskap, eftersom de som regel även är kommunalt aktiva. Då har de också helt nyligen medverkat till de skatteökningar som mer eller mindre tvångsmässigt genomförts i kommuner och landsting över hela landet. Troligen har de även klart för sig att de genom vidtagna åtgärder inte medverkat till några lösningar på lång sikt av kommunernas ekonomiska problem. Redan nästa höst kommer sarama svårigheter att torna upp sig, och vad händer då? Är det enda botemedlet fortfarande nya skattehöjningar? Om så är fallet är vi verkligt illa ute, inte minst från social synpunkt. Man kan nämligen påstå — om än något förenklat — att varje höjning av kommunalskatten bidrar till att slå ut nya grupper av människor, speciellt låginkomsttagare. De kommer att berövas den sista möjligheten att kunna klara sig själva för att i stället bli beroende av socialhjälp. En nyligen publicerad utredning, gjord i en av våra större kommuner, visade klart att om kommunalskatten där höjdes med tre kronor skulle samtliga tvåoch trebarnsfamiljer med inkomster upp till 35 000 kronor bli nödsakade att ta understöd hos de sociala myndigheterna. Utredningen konstaterar att vad vi håller på med i våra kommuner är med andra ord att ”skaffa fram ökat socialhjälpsbehov”. Jag vågar tro att ingen aktiv kommunalpolitiker eller riksdagsman medvetet vill medverka till en sådan lösning.

Herr talman! För några år sedan förde vi en diskussion här i landet om ”västindoktrinering”. Ett antal debattörer påstod att orimligt mycket av nyhetsförmedlingen i svenska tidningar och svensk radio-TV byggde på nyhetskällor och korrespondenter i västländerna, i första hand Västeuropa och Förenta staterna. Åsikter och fakta från andra delar av världen blev inte tillräckligt belysta. Asiens länder, Afrika, Latinamerika och kommuniststaterna bevakades bara sporadiskt. I den löpande rapporteringen blev, påstod man, s.k. västliga synpunkter dominerande samtidigt som informationen kom att begränsas till en snäv kulturkrets där bara en mindre del av jordens befolkning lever. En del av den debatten byggde, enligt min mening, på missuppfattningar. Det är naturligt att nyhetsförmedlingen i Sverige i hög grad handlar om demokratierna. Det är ju de länderna som på olika sätt står oss närmast: genom styrelseskicket, handeln och våra kulturella och andra förbindelser. Att vår information om omvärlden i stor utsträckning bygger på nyhetsbyråer och tidningar i västländerna är lika självklart. Det är ju där som tidningarna är fria att skriva vad de anser. Det är ju i främst Västeuropa och USA som nyhetsbyråerna kan arbeta utan censur och direktiv från statsmakterna. I demokratier finns alltid ett rikare nyhetsurval än i auktoritärt styrda stater. Det är inte konstigt att vår press, vår radio och vår TV utnyttjar denna fria nyhetsförmedling och fria debatt som källor för sin rapportering. Men andra aspekter på den debatten för några år sedan var värdefulla och befogade. En mycket stark koncentration på Västeuropa och USA leder med nödvändighet till att mindre viktiga händelser i de länderna får en starkare bevakning än mycket viktiga händelser i de delar av världen som man inte följer särskilt noga. Centrala skeenden i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa riskerar att försvinna ur vårt synfält, när inte korrespondenter på platsen följer dem på ort och ställe och under längre tid. Resultatet av denna typ av ”västindoktrinering” av nyhetsförmedlingen kan vara att små nyheter i demokratierna får stort utrymme i massmedierna, medan stora nyheter i t.ex. tredje världen får obetydlig publicitet eller ingen täckning alls. Jag har påmint om den här debatten därför att vi i Sverige står inför en drastisk omläggning av viktiga delar av vår nyhetsförmedling. Det är en förskjutning av intresse och bevakning från Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa rill Västeuropa och USA som redan inletts. Den kommer att fullföljas under de månader som ligger framför oss. Jag talar om nyhetsförmedlingen i våra båda TV-kanaler och våra tre radiokanaler. Det har ännu inte uppmärksammats i debatten vilka betänkliga konsekvenser som det ekonomiska läget på Sveriges Radio får för företagets utlandsbevakning. Jag har de senaste veckorna haft flera samtal med olika befattningshavare på Sveriges Radio för att få en bild av nedskärningarna. Detta är vad som kommer att hända: Latinamerika har på senare år haft fast bevakning från Sveriges Radio. Den har nu upphört. Inga planer finns, såvitt jag vet, på att återbesätta tjänsten. Östeuropa har bevakats för Sveriges Radio av en korrespondent som varit stationerad i Östberlin och tidigare i Wien. Den tjänsten har nu dragits in. Inga planer finns., såvitt jag vet, att återbesätta tjänsten. I Tel Aviv har Sveriges Radio tidigare haft en korrespondent, som tillsammans med en rapportör från Beirut kunnat ge en allsidig information om läget i Mellersta östern. Uppdraget i Israel har nu upphört, varför radio-TV:s egen nyhetsförmedling från detta krisområde numera i huvudsak enbart kommer från Libanon. I Hongkong har Sveriges Radio i dag en korrespondent som skall täcka östra och södra Asien. Från årsskiftet dras den här tjänsten in. Inga planer finns för närvarande att upprätta den igen. Av helt andra skäl har dessutom tjänsten i Moskva varit obesatt på senare tid; Sovjet utvisade ju Olle Stenholm. Den kommer däremot att återbesättas vid nyår. Sveriges Radios korrespondentnät i Västeuropa och Förenta staterna kommer däremot att behållas i stort sett intakt. Detta är en av konsekvenserna av de felbedömningar i budgetbedömningen som Sveriges Radios ledning gjorde i början av detta år och den kallsinniga attityd som regeringen senare visade i våras när det gällde krav på tilläggsanslag för att täcka underskottet. Den dramatiska uttunning av korrespondentnätet som nu sker är en av följderna av de misstagen och av den politiken. Nedskärningen går alltså främst ut över rapporteringen från Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Det är paradoxalt att i en situation, då allt fler människor här i landet börjat intressera sig för sådana områden, upphör i stort sett Sveriges Radios egen fasta bevakning av dem. I en tid av vidgad internationalism kommer radio och TV i sin nyhetsförmedling att präglas av ökad provinsialism. Den imponerande uppbyggnad av korrespondentnätet som skedde under Olof Rydbecks tid håller på att brytas sönder under den nuvarande radiochefens ledning. Ta t.ex. Hongkongfallet! Sveriges Radios korrespondent där har ett enormt arbetsområde. Det gäller bl.a. länder som Kina, Japan, Vietnam, Indien och Bangladesh. Hongkong är basen för Sveriges Radios regelbundna rapportering från nationer med ungefär halva jordens befolkning. Den tjänsten dras alltså nu in. I fortsättningen får radio och TV i Sverige enbart bygga på nyhetsbyråernas telegram och tillfälliga medarbetare. Inte nog med det. Den nödvändiga sparsamheten gör det också omöjligt för de korrespondenter som är kvar att resa lika mycket som tidigare. Eftersom Sveriges etermedier inte har råd att hålla journalister i alla länder, är man beroende av att kunna sända ut journalister på uppdrag till områden där akuta händelser eller långsiktiga tendenser fordrar en särskild bevakningg. Också de möjligheterna minskar nu drastiskt. Man kan därför inte motivera indragningen av korrespondenttjänster med att man i fortsättningen kommer att bevaka olika områden med utsända från t.ex. Stockholm. Dels är det ytterst otillfredsställande att rapportera från de flesta håll i världen enbart med journalister som är på tillfälligt besök. Dels kommer också dessa tillfälliga besök av allt att döma att minska när resekontot måste bantas. Det är klart att inte all nyhetsförmedling i Sverige sker genom Sveriges Radio. De stora tidningarnas rapportering står inte inför någon motsva rande nedskärning. Men radio och TV är för miljoner människor i Sverige en utomordenligt viktig och för många den helt dominerande källan för information om utlandshändelser. När den källan sinar är det därför en allvarlig sak för hela den utrikespolitiska debatten och nyhetsförmedlingen i vårt samhälle. Några exempel visar detta allvar. Kriget i Vietnam fortsätter — bevakningen av det i radio-TV minskar. Kina blir allt viktigare i världspolitiken — har hittills av radio-TV bevakats från Hongkong. Svältkatastrofen på Indiska halvön blir allt värre — ingen korrespondent följer den. Utvecklingen i Afrika efter t.ex. de portugisiska koloniernas frigörelse är dramatisk — ingen korrespondent i hela världsdelen. Östeuropas ekonomiska utveckling skapar nya politiska förutsättningar — ingen fast bevakning. I Latinamerika ser vi diktaturerna breda ut sig — Sveriges Radios tjänst är indragen. Här blir det alltså alltmer en återgång till kommentarer, gjorda i Stockholm, till de telegram som rasslar fram på teleprintrarna. Det kan — jag upprepar det — aldrig ersätta egna rapportörer på platsen. Den uppbyggnad av korrespondentnätet som började i slutet av 1950-talet och fullföljdes med sådan kraft tio år senare håller nu på att raseras. Så kan det gå när Sveriges Radios ledning misslyckas med att företräda sitt företags intressen och regeringen samtidigt vägrar känna sitt ansvar för den situation som då uppstår. De som drabbas är inte bara journalister och andra anställda på Sveriges Radio. De främsta offren för den här politiken är den svenska allmänheten som nu blir avskuren från en viktig del av sin information om världen omkring oss.

Herr talman! I den debatt om skattesänkningar som nu pågår ges allmänheten ofta den uppfattningen att staten verkligen minskar sina anspråk på den enskildes inkomster. Tyvärr är den skildringen ganska diskutabel. Vårt nuvarande inkomstskattesystem är ju så utformat att beskattningen automatiskt skärpts genom inflationen. Egentligen innebär därför skatteomläggningarna efter 1970 ingenting annat än att skatteuttaget vid den direkta beskattningen i oförändrat penningvärde återställes till 1970 års nivå. Men vi skall dessutom uppmärksamma att en klar målsättning vid samtliga skatteomläggningar efter 1970 har varit att statens inkomster inte får minskas på grund av ändringar av den statliga direkta inkomstbeskattningen. Med andra ord: staten sänker den direkta skatten eller rättare sagt återställer skatteuttaget till 1970 års nivå, men den tar på annat sätt in det högre totalbelopp som med oförändrade regler på grund av inflationer skulle ha influtit. Vem betalar då denna del? Jo, det gör vi själva. Inte på exakt samma sätt som tidigare, men utan tvivel får vi alla vara med och tillskjuta en del genom högre priser och en indirekt beskattning. Visserligen heter det så vackert att man överflyttar skattekostnaderna på företagen, men en stor del av företagen arbetar med så små marginaler att en prishöjning är ofrånkomlig om företagen skall kunna bestå. Dessutom innebär om nu plötsligt blir ålagda att genom arbetsgivaravgift till staten erlägga stora Allmänpolitisk belopp. Kommunernas möjligheter att täcka de nya utgifterna är i hu debatt vudsak att ta in medlen genom en höjd kommunalskatt. Cirkeln är sluten: staten sänker den direkta skatten, men man gör inte avkall på sina anspråk på sin andel av den enskildes inkomster totalt sett, och konsekvensen blir — och måste bli — fortsatta prisstegringar med åtföljande högre indirekt skatt och med allt hårdare påfrestningar på våra kommuners ekonomi. Vi kommer att befinna oss i denna onda cirkel så länge vi inte kan vidta skattesänkningar utan att samtidigt överflytta anspråken till ett annat område där de ändå til syvende og sidst drabbar den enskilde. Hur skall vi då komma ur denna besvärliga kretsgång? Jag skall villigt erkänna att det reformarbete som pågått och pågår på olika områden har varit och är av stor betydelse. Besluten har också i stor utsträckning fattats i enighet. Men även om så skett finns det i dag tendenser som tyder på att kravet på samhället är starkare än vad resursökningen tycks medge. Det är därför som vi ständigt måste ha uppmärksamheten riktad på var besparingar kan åstadkommas. Man kan aldrig komma ifrån sambandet mellan resurser och reformarbete. För såväl löntagare som företagare skulle det vara av stor betydelse om regeringen kunde dämpa den starka prisoch lönekarusell som vi befinner oss i. För några år sedan såg vi en prisstegring på några procent som nödvändig och acceptabel, men i år kommer den väl att gå upp till över 10 procent. Konsekvensen blir framför allt för låginkomsttagarna — oberoende av om de är företagare eller löntagare — att deras situation snarare försämras än förbättras. Starkare åtgärder borde vidtagas för att åstadkomma ett fastare penningvärde. Här fordras ett samarbete mellan alla parter — partierna, arbetsmarknadens parter, näringslivet och servicegruppen. Centern har påtalat detta vid otaliga tillfällen och bl.a. krävt att försök bör göras att få alla parter att inse detta. Kravet på stabiliseringskonferenser är väl motiverat men har hittills i huvudsak nonchalerats av regeringen. Det aktuella skatteomläggningsförslaget kommer att diskuteras någon gång vid månadsskiftet. Jag skall här med några ord endast beröra arbetsgivaravgiften. Höjningen av denna har en prisstegrande effekt och drabbar hårdast de arbetskraftsintensiva företagen. Därför kan jag inte acceptera en större höjning av dessa avgifter än vad reformkostnaderna kräver. Vid uttagande av arbetsgivaravgiften tas ingen hänsyn till företagens produktionsvolym och inte heller till vinstsituationen, utan avgiftens storlek bestäms endast av den utbetalade lönesumman. Servicesektorn som är särskilt arbetskrävande drabbas därför, liksom också småföretagen, särskilt hårt. Nog borde större hänsyn tagas till företagens bärkraft, vilket vi också starkt understrukit i centerns motion. Detta utgör också motiv för de förslag som där framförts. Redan vid 1970 års skatteomläggningsbeslut framfördes i samband med särbeskattningsbeslutet kravet på att också de makar som båda arbetar i ett gemensamt företag skulle få beskattas var för sig. Sedan dess har flera skatteomläggningsförslag framlagts, men inget av dessa berör beskattningen av denna grupp. Ett sådant förslag skulle kunna rätta till den orättvisa som jag anser att denna grupp blir utsatt för. Man blir förvånad, ja kritisk, när skatteomläggningsförslag för det stora flertalet inkomsttagare kan presenteras på några månader, medan ett förslag att åstadkomma rättvisa åt äkta makar som arbetar i eget företag inte kan presenteras på åratal. Här gäller det visserligen en relativt liten grupp, men det gäller också att för en liten grupp åstadkomma rättvisa i beskattningen, och det är detta vi har krävt i motionen. Det kan inte vara försvarligt att företagsformen skall vara avgörande faktor vid beskattningen. Vi har också i år krävt att förslag skulle framläggas till årets riksdag, men även i år tycks regeringen nonchalera detta krav att skapa likvärdiga beskattningsregler för denna grupp inkomsttagare. En annan skattefråga som man i dag med oro också ser fram emot är konsekvenserna på inkomstoch kapitalbeskattningen med anledning av den nu pågående fastighetstaxeringen. Det kan inte vara rimligt att den starka penningvärdeförsämring som nu sker skall vara motiv för en väsentlig skärpning av beskattningen av fast egendom, detta vare sig det gäller inkomsteller kapitalbeskattningen. Riksdagen beslöt i våras om vissa ändringar av kapitalbeskattningen. Beslutet skedde i stor enighet med bl.a. kravet på fortsatt utredning beträffande de mindre och medelstora företagarnas svårigheter vid generationsväxlingar. Enligt de uttalanden som gjorts beträffande den pågående fastighetstaxeringen kommer denna i många fall att få konsekvenser som vida överstiger de lättnader i vissa fall som beslutades om i våras. Reellt sker inte några förändringar i inkomsthänseende för den enskilde på grund av höjda taxeringsvärden. Med nuvarande beskattningsregler skärps såväl inkomstsom kapitalbeskattningen. Inkomstbeskattningen skärps genom att värdet av bostadsförmån uppräknas, och här bör inför tillämpningen vid taxering av de kommande höjningarna en höjning av bostadsavdraget vid den statliga beskattningen verkligen ske. Lika nödvändigt är det att en justering av kapitalbeskattningen vidtages med hänsyn till de konsekvenser som fastighetstaxeringen medför. Kapital bundet i fast egendom som exempelvis i jordbruk ger i regel en mycket låg förräntning. Höjda taxeringsvärden medför ingen förbättring i inkomsthänseende, men kan även för jordbruk under 50 hektar medföra ökade kapitalskatter på flera tusentals kronor. Även om värdet vid avvecklingen blir högre genom inflationen, så kan det inte vara rimligt att på grund av en allmän penningvärdeförsämring, genom kapitalbeskattningens nuvarande utformning, ålägga dessa ständigt ökade utgifter. Det är därför jag redan nu vill fästa finansministerns och regeringens uppmärksamhet på den oro man i dag känner inför de konsekvenser som fastighetstaxeringen kan medföra. 7. november 1974 Vid de senaste fastighetstaxeringarna har regeringen föreslagit vissa — justeringar i kapitalbeskattningen i anledning härav. Behovet tycks san Allmänpolitisk nerligen inte bli mindre med anledning av nu pågående fastighetstaxering. debatt Det är nödvändigt med en översyn av här berörda bestämmelser, och jag förväntar verkligen att förslag härom kommer att framläggas inför nästa års riksdag.

Herr talman! Den kommunala ekonomin har på den senaste tiden varit föremål för en berättigad uppmärksamhet mot bakgrunden av aviserade kraftiga skattehöjningar. Innan man ger sig in på ett försök att analysera problemen kan det vara motiverat att, utan att för mycket fördjupa sig i siffror, göra en tillbakablick. År 1960 hade vi en sammanlagd kommunalskatt på mindre än 15 kronor per skattekrona, 1972 var den nästan 25 kronor. Under 1973 och 1974 har vi som bekant haft ett frivilligt kommunalt skattestopp, och höjningen dessa år blev sammanlagt endast 23 öre, varav 17 öre föll på primärkommunerna och 6 öre på landstingen. Alla tycktes belåtna med skattestoppet, vilket ger anledning till den förmodan att människor i allmänhet föredrar oförändrad skatt framför utbyggd service. Vid Landstingsförbundets kongress i juni i år diskuterades ett förlängt skattestopp, något som dock finansministern vägrade medverka till. Herr Sträng yttrade då bl.a.: ”Då jag tycker mig finna ett mera tveksamt gehör för en omedelbar förlängning av skattestoppet kan jag tänka mig att man avvaktar ett år innan frågan blir aktuell på allvar.

Man kommer då ganska nära det svenska rekordet från 1971 på 1 krona och 54 öre. Vad beror då dessa ständiga krav på skattehöjningar på? I det längre perspektivet har naturligtvis den förändrade samhällsstrukturen spelat en stor roll. Under 1960-talet ökade antalet invånare i tätorterna med ca en miljon med allt vad det medför av bostadsbyggande och all annan samhällsservice. Kommunerna har köpt in mark för en miljard om året, vilket, i den mån marken inte åter försålts till bostadskonsumenterna, ofta i onödan belastat den kommunala ekonomin. Kravet på sjukvård har ständigt stigit på grund av både positiva och negativa faktorer. Bland de positiva kan nämnas den högre medelåldern och den förbättrade levnadsstandarden som gjort det möjligt för människor att på ett helt annat sätt vara frånvarande från sina arbetsuppgifter för att vårda sin hälsa. Till de negativa faktorerna hör betydligt fler trafikskador, narkotikamissbruk samt ett ökat antal hjärtoch kärlsjukdomar. Under det senaste decenniet har det skett en fortlöpande kraftig övervältring av uppgifter från stat till kommuner och landsting utan att tillräcklig kompensation i form av statsbidrag lämnats. Jag behöver bara som exempel nämna gymnasieskolan, mentalsjukvården och läkarutbildningen. AMS-bidrag och tillfälliga, tidsbegränsade höjningar av vissa statsbidrag, s.k. stimulansbidrag, har också medverkat till ökade kommunala kostnader för drift av igångsatta anläggningar och andra åtaganden. Den absolut tyngsta posten i utgiftsexpansionen är dock personalkostnaderna. Under 1975 beräknas kommunernas lönekostnader springa upp till 16,5 miljarder kronor och landstingens till 9,2 eller sammanlagt 25,7 miljarder. Varje procents ökning av exempelvis arbetsgivaravgiften medför alltså en ökad kostnad för kommuner och landsting på mer än 250 miljoner kronor. De här nämnda lönekostnaderna är utomordentligt svåra att bemästra då man inom vårdoch utbildningssektorn inte, som inom industrin, nämnvärt kan öka produktionen genom rationaliseringar och mekaniseringar. En sjuksköterska kan exempelvis inte vårda mer än ett visst antal patienter och en lärare inte undervisa mer än ett begränsat antal elever. Hur kunde då finansministern spå så fel om kommunalskatten den där gången i Örebro för fem månader sedan? Det har talats om Hagaöverenskommelsen som boven i dramat, men dess verkningar kommer först senare eftersom 1975 års långsammare direktlönestegring inte återspeglas i kommunala budgetar förrän 1977. Skattestoppet 1973 och 1974 har naturligtvis medfört ett uppdämt behov, som kommunalmännen inte ytterligare kunnat skjuta framför sig, i synnerhet som man nästa år, med 1976 års val i sikte, kan vänta sig ett nytt skattestopp. Osäkerheten om kommunerna kan påräkna kompensation för skatteomläggningen i 1977 års och följande års budgetar har säkert också medverkat till att kommunalpolitikerna velat vara garderade. I detta sammanhang kan man med fog fråga sig om det över huvud taget är någon mening för kommuner och landsting att lägga ner så mycket tid på långtidsbudgetarbete, då regeringens ständiga skatteprovisorier kullkastar alla kalkyler. Den tvåprocentiga diskontohöjningen, varav en procent var känd vid Örebrokongressen och den andra anad, har betytt en del. Kommuner och landsting har en stor långfristig upplåning. Första halvåret i år lånades mer än en miljard, samtidigt som banktillgodohavandena tenderar att minska och därmed också ränteinkomsterna. Inflationens skadeverkningar har många gånger tidigare påpekats. Kommunerna får sina skattemedel av staten med två års fördröjning och då med pengar som på grund av penningvärdeförsämringen är betydligt mindre värda. Den kommunal-ekonomiska utredningen, som till sattes trots socialdemokratiskt motstånd, har sannerligen uppgifter att ta sig an. De höga kostnadsstegringarna har medfört att man tvingats minska på investeringarna. Enligt SCB:s augustienkät till kommuner och landsting visas en volymmässig investeringsminskning med 5-10 procent både för 1974 och 1975. Att mot bakgrund av detta tala om 400 000 nya jobb inom den offentliga sektorn ter sig mindre realistiskt i all synnerhet som erforderlig väsentligt ökad statlig kompensation knappast kan påräknas. Kommunerna måste också på ett helt annat sätt än staten upprätthålla balans mellan utgifter och inkomster och undvika underbalansering av budgeten. Det kan nämnas att kommunerna 1972 skattefinansierade sina investeringar till 39 procent och landstingen till 56 procent. Man kan fråga sig om lagen om arbetsmiljöfonder och förslaget till lag om investeringsfonder för att kapa de s.k. övervinsterna kommer att beröra kommunernas ekonomi. Finansministern angav i debatten i går att så inte skulle vara fallet. Helt utan verkningar blir det naturligtvis inte. Om enligt beräkningarna 3,5 miljarder steriliseras i fonderna så betyder ju det att kommunalskatt först kommer att utgå när beloppen återuttages från fonderingen. Även om man från de 3,5 miljarderna skall draga vad som normalt skulle ha avsatts till de vanliga investeringsfonderna för rörelse — 1972 var det 1,2 miljarder — så blir det ändå avsevärda belopp för vilka kommunal beskattning kommer att uttagas först vid en senare tidpunkt. Den 1 januari i år gjordes ersättningen från sjukförsäkringen skattepliktig. Av tidigare maximalt 52 kronor om dagen skattefritt har det nu blivit 150 kronor skattepliktigt. Reformen som sådan är utmärkt, och den beräknas öka de kommunala skatteintäkterna med 1,8 miljarder. Jag påpekade redan i våras från denna talarstol det mycket egendomliga i att denna synnerligen välkomna inkomstförstärkning inte tillfaller kommuner och landsting utan behålls av staten. Förutom det principiellt säregna måste det också medföra administrativa svårigheter. Dessa 1,8 miljarder intjänas i år och skulle för kommuner och landsting i 1976 års budget ha medfört ett väsentligt gynnsammare utgångsläge. Som jämförelse kan noteras att den tidigare här nämnda beräknade skattehöjningen nästa år på 1:28 inbringar ca 1,5 miljarder i ökade kommunala skatteintäkter. Må man tillåtas uttrycka den förhoppningen att finansministern kommer att visa större generositet än tidigare vid de stundande överläggningarna med Landstingsoch Kommunförbunden, överläggningar som för övrigt tjuvstartade redan i tisdags. Kommunalskatten är som bekant till skillnad från statsskatten proportionell och drabbar därmed de lägre inkomsttagarna förhållandevis hårdare. För inkomsttagare med inkomster upp till 65 000 å 70 000 kronor är kommunalskatten kännbarare än statsskatten. Man kan då fråga sig om det ur regeringens synpunkt är klok politik att vältra över skattetrycket från stat till kommun och landsting. Anser man att den ur jäm likhetssynpunkt påtagliga nackdelen av ett sådant förfarande uppvägs av att våra landsting och kommuner, som till mer än 50 procent är borgerligt styrda, nu i stor utsträckning tvingas till den negativa handling som en skattehöjning innebär, medan regeringen alltså skulle kunna ta åt sig äran av sänkningen av statsskatten. Kommer finansministern nästa år att säga att kommuner och landsting inte känt sitt ansvar och att regeringen därför måste införa ett nytt skattestopp? Hugskottet för någon tid sedan att slopa den kommunala beskattningsrätten kanske rent av varit i herr Strängs säck innan den kom i herr Ekströms påse? Som väl är står beskattningsrätten inskriven i grundlagen och kan alltså inte ändras i en handvändning. Vad detta land behöver är inte en massa provisoriska skatteomläggningar utan en rejäl långsiktig skattereform som bl.a. skulle göra det möjligt för kommuner och landsting att i lugn och ro planera för framtiden utan för många obekanta faktorer i kalkylerna. Herr talman! Det diskuterades så mycket i går om den kommunala demokratin. Därför må det vara mig tillåtet att avslutningsvis kommentera länsberedningens förslag till nytt valsätt för länsstyrelsernas lekmannastyrelser. Tidigare har lekmannastyrelsen bestått av tio ledamöter plus landshövdingen. Fem av dessa har utsetts av landstingen och de resterande fem av regeringen. På så sätt har man kunnat se till att även län med borgerlig majoritet fått lekmannastyrelser med sosseövervikt. Detta har ur demokratisk synpunkt varit illa nog, men det nya förslaget är än värre. Länsberedningens socialdemokratiska majoritet har föreslagit att den till tolv ledamöter utökade lekmannastyrelsen helt skall utses av regeringen men att fyra av ledamöterna vardera skall nomineras av Kommunförbundets länsavdelningar och landstingen. Om detta förslag går igenom är det uppenbart att s-majoriteten kommer att kunna bibehållas i alla län. Efter förra årets landstingsval är det annars borgerlig majoritet i elva län och socialdemokratisk i elva, medan det väger jämnt i Kalmar län. På Gotland, som inte har landsting, är det också borgerlig majoritet. Vad som ur demokratisk synpunkt är minst lika allvarligt med det socialdemokratiska förslaget som det nyss nämnda nya valsystemet är att det skulle medföra en helt och hållet felaktig fördelning mellan partierna. Eftersom ett så litet antal som fyra ledamöter skall nomineras av de båda lokala organen, länsförbund och landsting, betyder det att nästan enbart kandidater från de båda största partierna kommer att bli valda. Sker dessa val enligt proportionella regler skulle resultatet bli närmast skrämmande.

Därtill kommer att resterande fyra ledamöter per län skulle utses direkt av regeringen. Det socialdemokratiska förslaget visar hur man nonchalerar de mest elementära kraven på demokrati. Motiveringen, att lekmannastyrelserna på detta sätt får en bredare förankring, är givetvis bara ett svepskäl för att klamra sig fast vid makten. Den borgerliga reservationen innebär något ganska självklart, nämligen att landstingen skall utse alla tolv ledamöterna. Ett sådant system skulle bli rättvisare, och styrelserna skulle återspegla den politiska strukturen i länen. Vinner denna reservation bifall och vi sedan också får ett lika rättvisande valsystem med utjämningsmandat i landstingen har vi tagit ett stort steg emot en bättre länsdemokrati.